Herr talman! Den förändringens vind som blåser över Europa öppnar oerhörda möjligheter också på miljöns område. Visst finns här risker, men möjligheterna överväger, och dynamiken i processen är sådan att vi måste inrikta oss på att ta till vara alla möjligheter till förbättringar. Låt mig påminna om att nedrustningen i Europa i sig själv är en oerhörd, kanske den största, miljövinsten. Detta är fallet både därför att rustningen och hotet om krig utgör det största miljöhotet och därför att man därigenom frigör resurser som kan användas för fredligt utvecklingsarbete och för miljöinsatser. Avspänningen har också gjort det möjligt att arbeta med miljöfrågorna på ett helt annat sätt än vad som var möjligt så länge som Europa var gastkramat av det kalla kriget. I den process som nu pågår är Sverige mycket aktivt och pådrivande i förhållande till både Östeuropa och Västeuropa och våra gemensamma insatser. Låt mig först, herr talman, konstatera att den nya öppenheten, som är en följd av omvälvningarna i Östeuropa, har avslöjat det vi länge misstänkte, nämligen den oerhörda ekologiska katastrof som pågår där och som är en följd av det politiska system som människorna har lidit av under årtionden. Det är naturligtvis folken i Öst och Centraleuropa som lider mest, men även vi får en stor del av effekterna av den ekologiska katastrof som är en realitet. Det är därför att gemensamt intresse och också en fråga om internationell solidaritet att stödja utvecklingen av miljöarbetet i Östeuropa. Förutsättningen för att det skall vara meningsfullt är att man nu äntligen har fått regeringar som är beredda att göra någonting åt eländet. I den stunden har Sverige också på bred front intensifierat det samarbete vi sedan länge har haft med dessa länder. En del av detta samarbete utgjordes av den satsning på 1 miljard kronor som regeringen beslutade om när tiden var mogen, dvs. när det fanns regeringar som man på ett meningsfullt sätt kunde samarbeta med. Nästa steg -- och det var mycket betydelsefullt -- togs vid Ronnebykonferensen för en månad sedan. Den var betydelsefull på flera sätt. För det första kunde då stats och regeringscheferna enas om ett konkret dokument om renandet av Östersjön. Utgångspunkten var de åtgärder som är nödvändiga för att återställa den ekologiska balansen, att skapa förutsättningar för liv i Östersjön och för oss som bor runt Östersjön. Arbetet på att förverkliga Ronnebykonferensens beslut pågår nu mycket aktivt under svensk ledning, och det är inriktat på att nationella planer skall vara färdiga i januari nästa år och att ett gemensamt aktionsprogram skall vara färdigt före utgången av 1991.

I det arbetet deltar Sverige också mycket aktivt. Jag vill särskilt framhålla att EG som organisation och dessutom en del enskilda länder inom EG som tillhör Östersjöstaterna deltog i Ronnebykonferensen och nu deltar i uppföljningen. Vi har också under senaste åren kunnat se en mycket intressant utveckling av samarbetet på officiell nivå mellan Europas alla stater. Det är inte bara inom de etablerade organen såsom ESK, Nordsjökonferensen och UNEP som samarbete sker. Jag vill peka på ett annat mycket intressant exempel. I juni i år träffades EGs och Östeuropas miljöministrar och jag själv som representant för EFTA för att diskutera gemensamma insatser för att förbättra framför allt Östeuropas miljö. Vi kommer om en månad att ha ett miljöministermöte mellan EGs och EFTAs miljöministrar. Det är tillkommit på svenskt initiativ, och likaså på svenskt initiativ skall man särskilt disktutera transportfrågorna, vad vi gemensamt kan göra på transportområdet för att förbättra Europas miljö. Herr talman! I detta sammanhang är det naturligtvis mycket viktigt att vi också utnyttjar alla möjligheter till ett fördjupat samarbete inom den västeuropeiska gemenskapen, mellan EFTA och EG, samtidigt som vi utvidgar det alleuropeiska samarbetet. Jag har under de senaste åren upplevt att det finns en väldig dynamik i detta samarbete. Den kan främst användas för att driva på utvecklingen, och det är möjligt utan att vi för den skull behöver vara medlemmar i Europeiska gemenskapen. Sverige utnyttjar alla de möjligheter som finns att påverka de gemensamma insatserna i positiv riktning. Det är inte så enkelt att vi alla avseeenden är vare sig bättre eller sämre än EG. Vi har gjort en noggrann genomgång av hur det förhåller sig, och förhållandena är om inte identiska så i många stycken ganska jämnbördiga. På några områden ligger EG före. Det gäller framför allt bestämmelser om buller. Jag betraktar detta som en möjlighet för oss svenskar att lyfta oss själva. På andra områden -- när det gäller bilavgaser, kemikalier och ekonomiska styrmedel -- ligger vi före EG. Vi var först med att införa koldioxidavgift. Det är bara när det gäller subventioner till företagen som EG ligger före. Men på andra områden ligger Sverige före utvecklingen inom EG. Vi befinner oss här i en förhandlingssituation där vår utgångspunkt är att vi inte skall släppa våra miljökrav utan anstränga oss att med hjälp av likasinnande inom EG lyfta EG till den nivå vi anser vara riktig från miljöns utgångspunkt. Ett sådant viktigt område där Sverige anstränger sig mycket i dag är bilavgaser och trafiken. Vi tror nu att EG kommer att ansluta sig till de normer vi har i dag i Sverige. Men jag anser att vi måste gå vidare redan under 90-talet för att genomföra Kalifornienkraven, och då behöver vi ha EG med oss. Det är diskussion och en dynamisk process som nu pågår. Jag har stora förhoppningar att vi genom intensivt arbete skall lyckas med att lyfta den gemensamma standarden. Detta är mycket viktigt också i perspektivet att Östeuropa som ett led i den omdaningsprocess som nu pågår antingen riskerar att binda fast sig vid ett mycket dåligt trafiksystem som blir ett hot mot resten av Europa eller kan följa med i den utveckling som vi förhoppningsvis skall kunna etablera inom EFTA och EG. Herr Talman! Jag hör till dem som med utomordentlig tillförsikt ser på framtiden, och jag känner mycket stor glädje inför den utveckling som vi nu ser i hela Europa. Jag uppfattar som ansvarig för miljöfrågorna naturligtvis riskerna, men framför allt möjligheterna. Jag anser att den självklara utgångspunkten för Sveriges förhandlande och samarbete i alla sammanhang skall vara att vi skall utnyttja denna historiska situation för att förbättra Europas miljö till gagn för alla Europas folk samtidigt som Europa kan bli en förebild för resten av världen.

Herr talman! Mycket av det Birgitta Dahl sade var utomordentligt glädjande och visar på en positiv inställning till EG som gick betydligt utöver vad jag hade förväntat mig. Egentligen var det början på en god plädering för ett svenskt medlemskap, och det registrerar jag med glädje. Jag ställde en fråga om våra samarbetsmöjligheter med EG på miljöområdet, och jag fick ett svar när det gällde Östersjön. Att vi kommit så långt att samarbetet med EG på det området tydligen är framgångsrikt är i sig någonting att hälsa med glädje. Jag tror att den här framgången bör följas upp på en rad andra områden när det gäller Östeuropa. Samarbetskanalen med EG är egentligen den enda tänkbara om de enorma resurser som Östeuropa behöver skall komma Östeuropa till del. Problemen är av den storleksordningen att det är nödvändigt. För att få litet perspektiv när det gäller problemen kan jag nämna att Jänschwalde, ett enda kraftverk vid gränsen till Polen, släpper ut lika mycket kväveoxider som all svensk trafik och lika mycket svavel som vid alla svavelutsläpp i Sverige. Insatser från Västtyskland till Östtyskland kommer att ha den största betydelse för miljön. Detta kanske ger litet perspektiv till den rapport som kom fram i EG sammanhang förra året om att trafiken i samband med ett förverkligande av den inre marknaden skulle öka utsläppen. Genom att vidta sådana här åtgärder kan man alltså kompensera detta. Dessutom är, som Birgitta Dahl sade, EGs miljöpolitik en dynamisk process, och jag har den bestämda uppfattningen att man är villig att göra utomordentligt starka insatser för att komma till rätta med de miljöproblem som eventuellt kan uppstå. Denna uppfattning stöds också av fristående debattörer i Sverige. Staffan Westerlund har nämnts här tidigare, och det finns flera som har framfört att EG på många områden har en miljöpolitik som ligger före Sverige. Jag tycker att det var klädsamt att Birgitta Dahl ändå erkände att de europeiska gemenskaperna på vissa områden låg före Sverige. Det registrerar jag med tillfredsställelse.

Herr talman! Det finns alltid en märklig brist på logik i inläggen från de talare som är så där uppenbart för EG: Man vill så gärna nämna att det finns exempel -- många, säger Ivar Virgin -- från EG på att miljökraven är hårdare och att EG är bättre. Birgitta Dahl anförde till något eller några enstaka exempel. Jag vill då höra: Vad är det som under alla de här årens riksdagsarbete med miljöfrågor och miljöpolitik har hindrat en majoritet av den här församlingen att, utan att diskutera vare sig anpassning i konkreta former eller ett EG-medlemskap, fatta beslut om bättre gränsvärden t.ex. när det gäller bullernivån? Vad är det som har hindrat? Skulle vi föreslå ett NATO-medlemskap eller någon annan formell förbindelse med USA för att diskutera kaliforniska bilkrav? Ingen har kommit på den tanken. Det vore ju hårresande. Men det är en exakt parallell, eller hur? Jag hoppas att Birgitta Dahl inser det. Jag har inte uppfattat hennes diskussion här som en plädering för EG-medlemskap, men den var ändå så vag när det gällde inställningen till EG och uppfattningen om möjligheterna med EG att de mest EG-frälsta här blev väldigt glada. Jag skulle därför vilja att Birgitta Dahl svarade på frågan: Behöver vi komma ännu närmare EG eller bli EG-medlemmar för att införa ännu bättre miljökrav här i Sverige? Varför då, i så fall? Det är väldigt viktigt att diskutera Östeuropa, och det har alla som har varit uppe i talarstolen gjort. Den internationella solidariteten är lika viktig i miljösammanhang som i andra sammanhang. Men när man diskuterar pengar till Östeuropa vill jag veta av Birgitta Dahl: Är det riktig solidaritet om man tar av biståndspengar som var avsedda för andra ändamål för att kunna lämna över pengar till miljöförbättringar? Är det riktigt och solidariskt, Birgitta Dahl, att man tillåter att kommersiella intressen blir inblandade, och finns det sådana kommersiella intressen i det arbete som just nu förbereds? Till sist vill jag återvända till trafikpolitiken -- Birgitta Dahl berörde den i väldigt liten utsträckning. Att jag tar upp den frågan beror på att det kanske inte finns något annat område där man så snabbt och så rejält skulle kunna vidta åtgärder för att åstadkomma riktigt bra miljöresultat -- jag hoppas att Birgitta Dahl håller med om det. Jag vill därför ha litet mer konkreta besked om trafiken.

Herr talman! Vi fick höra ganska många superlativer, både från energiministern och från Ivar Virgin, om att det är utomordentligt intressant att vi nu har fått i gång den här debatten. Jag vill då fråga om de superlativerna är beroende av att vi nu har ett öppet och fritt Europa och att Östeuropa börjat diskutera miljöfrågorna mer öppet, eller om det är just förhandlingarna med EG som motiverar dem. Jag vill fortsätta mitt frågande -- jag hoppas att jag nu får svar av Birgitta Dahl -- om vilken insyn regeringen uppfattar att vi har i de pågående EG förhandlingarna, speciellt när det gäller miljöfrågorna. Jag tycker inte att vi som arbetar här i riksdagen har en tillräcklig insyn i vad som pågår just i miljödiskussionerna. Vi får rapporter, men det är rapporter som lämnas när diskussionerna är klara; vi får aldrig några underhandsrapporter där problemen belyses mer ingående. Det får naturligtvis inte heller de pådrivande miljöorganisationerna. Jag är övertygad om att vi behöver pådrivare i form av miljöintresserade och miljöengagerade människor för att få till stånd riktiga beslut. Min fråga är: Hur skall vi kunna förstärka miljötänkandet i EG-förhandlingarna? Jag ställde också en annan fråga i mitt inledningsanförande. Jag påtalade den princip som gäller inom EG, att det som är tillåtet, det som är bestämt i lag, i ett land gäller också i de andra medlemsländerna. Vad händer då med våra olika beslut på miljöområdet? Ta t.ex. frågan om bestrålning av livsmedel. Vad händer med vårt förbud mot att importera bestrålade livsmedel? Kommer det beslutet att gälla även i fortsättningen? Det gäller för alla de olika diskussioner som förs under förhandlingarna att miljöpolitiska krav ställs mot kommersiella krav. Vilka krav är det då i slutändan som segrar? Ronnebykonferensen var mycket efterlängtad. Den visade på ett kreativt och bra sätt vilka problem vi har att hitta lösningar på. Men innebär kraftsamlingen också, Birgitta Dahl, att vi från Sveriges sida är beredda att satsa ytterligare resurser, att verkligen visa vad vi menar med att utöka de anslag till miljöförbättrande åtgärder som behövs för Östersjön?

Herr talman! Miljöminister Dahl sade att vi skall försöka lyfta EG till en bättre nivå. Det skall man naturligtvis försöka göra om man inte har något annat alternativ. Vi menar från miljöpartiet att det finns alternativ till EG. Man behöver inte hamna i ''tvångstankar'' och tro att EG är den enda väg som finns i Europa. Europa är mycket, mycket större än Den historiska situation som vi har i Europa och som flera anspelat på från kammarens talarstol i dag beror inte på EG utan på vad som händer i Östeuropa, nämligen att en frigörelse från de förtryckarsystem som man tidigare haft och faktiskt i hög grad fortfarande har där har påbörjats. Det är självklart att vi från Sveriges sida skall engagera oss i den frigörelseprocessen och försöka få till stånd en utveckling där i miljövänlig riktning, så att de östeuropeiska länderna inte gör samma misstag som vi har gjort, som Frankrike har gjort och gör, som England gör och som Västtyskland gör, dvs. som vi gör här i Västeuropa. Då borde man så att säga jobba för ett alternativ till EG. Det är det vi försöker göra från de gröna partiernas sida. Vi menar att ett Europas FN här skulle kunna vara en möjlighet. Jag vet inte om jag förstod Birgitta Dahl rätt, men det lät som om hon var beredd att ställa upp för en europeisk Marshallplan för miljön i Östeuropa. Bl.a. skulle man se till att få till stånd en miljöfond av sådan storlek att man verkligen kan ställa upp. Visst är det så att det i Östeuropa finns enorma miljöförbrytelser som måste rättas till. De härstammar nästan uteslutande från föråldrad storindustri, och de härrör från ett tänkande där man satt just den industriella tillväxten i främsta rummet. Det är en karikatyr på den västeuropeiska industripolitiken. Som karikatyr har den stelnat och demonstrerar därmed hur det i den värsta förlängningen blir i det systemet. Det är det vi skall ha fram ett alternativ till -- ett grönt, miljövänligt alternativ. Jag tycker att det är stötande när Ivar Virgin här säger att utsläppsminskningarna i Östeuropa så att säga skall betala för högre utsläpp från trafiken i Västeuropa. Så skall man inte bedriva en bra miljöpolitik. Tvärtom måste vi i många fall minska utsläppen av de luftföroreningar som här är aktuella med kanske 90 %.

Fru talman! Jag tycker att det var en bra genomgång som Birgitta Dahl gjorde av regeringens strävan att samarbeta med andra länder i Europa och i synnerhet med EG för att hjälpa länderna i öst att äntligen få till stånd en anständig miljöpolitik. Jag utgår ifrån att vi kommer att få en kontinuerlig redovisning av ytterligare faser i arbetet. Jag tror att många i kammaren har intresse av det. Även jag delar den oro som har uttryckts av många i tidigare omgångar av debatten för att det svenska biståndet till öst tas delvis från pengar som skulle ha gått till u-länder. Det måste vara möjligt att öka den samlade ramen, så att inte u-länderna får betala för den miljöhjälp och annat som är nödvändigt för Många talare har på olika sätt berört formerna för miljösamarbetet. Det är oerhört viktigt att ha klart för sig de problem som alltid uppstår när man i mer traditionella former försöker träffa internationella avtal. I en bok som kom för ungefär ett år sedan analyserar professor Karl-Göran Mäler vid Handelshögskolan resultatet av något som han kallar för försurningsspelet mellan olika aktörer, dvs. länder. Han finner att det är nästan omöjligt att nå fram till avtal där det verkligen ligger i varje lands intresse att fullgöra de åtaganden som man har skrivit på att man skall försöka uppfylla. Det enkla skälet är att det inte finns någon utomstående så att säga tredje part som kan kontrollera att dessa avtal uppfylls och efterlevs och att det är oerhört svårt att förhandla fram en kostnadsfördelning för internationell miljöpolitik som godtas av de parter som är inblandade. Polluter-pays-principle är tillämplig i varje enskilt land, men den är oerhört svår att få att fungera i traditionella förhandlingar mellan självständiga länder när det gäller miljöpolitik. För att bryta denna blockering, komma ur Svarte Petter-spelet, är det nödvändigt, skriver Mäler och andra kolleger till honom i samma bok, att skapa en situation där det finns gemensamma institutioner som kan binda de stater som är med i samarbetet. Dessutom skall dessa stater -- Sverige, Storbritannien, Polen, Tyskland eller vilka det nu kan vara -- bindas samman genom en ekonomisk integration just av det slag som EG erbjuder. Jag har svårt att se att det finns realistiska alternativ till det samarbetet, och det är svårt att se att vi skulle kunna delta på ett meningsfullt sätt i det här framväxande institutionella miljösamarbetet utan att vara medlemmar.

Fru talman! Jag är gammal nog att ha minnen av Europa från andra världskriget, genom det kalla kriget och fram till i dag. För mig är det som nu händer något alldeles enastående. Det nya är inte bara det i och för sig fantastiska att kommunismen faller i Östeuropa. Vi har också under den tid jag kan minnas befriat oss från fascism och nazism. Vi slipper det kalla kriget. På 60-talet hörde jag till dem som ivrigt bekämpade medlemskap i EG av skäl som jag fortfarande tycker är giltiga. I dag talar jag inte för medlemskap. Den frågan är för tidigt väckt. Men jag talar för att alla européer skall söka varje tillfälle att samarbeta. Jag tror att institutionerna kommer att förändras. Det är för tidigt att säga var vi kommer att befinna oss om ett år, ännu mindre om fem eller tio år. Låt oss tillsammans ta oss steg för steg framåt. Det är inte bara idyll. Det är också många gräl och många svåra förhandlingar. Vi har grälat med EG. Vi har grälat inom EFTA. Vi grälar t.o.m. ibland inom Norden. Vi talade ganska bestämt till Sovjetunionen om Kola-halvön på Ronnebymötet, innan vi kom fram till den uppgörelse som nu ser ut att leda till att det blir en förbättring. Den processen skall vi delta i, och det är möjligt att göra det utan att vara medlem i EG. Det är klart att det finns skeden i förhandlingarna där regeringen företräder Sverige och hela svenska folket och då man inte kan tala öppet om allting. Det måste finnas saker som är sekretessbelagda. Men vi kommer självfallet att redovisa resultatet för riksdagen. Vi anstränger oss, som Anita Gradin redovisade för i sitt inlägg, för att göra det i utrikesnämnden och på andra sätt. Jag skall gärna, Håkan Holmberg, återkomma med redovisningar för riksdagen om det speciella miljösamarbetet. Det finns så mycket att redovisa steg för steg. När det gäller de ekonomiska insatserna är det riktigt att Ronneby representerade ett genombrott för ett nytt sätt att så att säga mobilisera resurser. Där finns det additionella resurser även från Sverige som medverkar med pengar till både Nordiska investeringsbanken och det speciella riskkapitalbolag som där har bildats för att hjälpa till i Östeuropa. Vi medverkar i Världsbanken, och vi medverkar i Europeiska återuppbyggnadsbanken med resurser. Vi har tillfört additionella resurser. Det finns ett annat inslag i dessa diskussioner, speciellt nu med EG. Man skall försöka se till att de pengar som dessa bankinstitut har i så stor utsträckning som möjligt styrs till miljöinvesteringar när det gäller medverkan i Östeuropa. Dels av omsorg om miljön, dels därför att vi är övertygade om att de är strategiskt viktiga också för att åstadkomma de nödvändiga ekonomiska reformerna. Det är samma dåliga ineffektiva teknik som förstör miljön och ekonomin. Vi tror att det är strategiskt viktigt och rätt att göra så. Man skall vara beredd i det här arbetet att på en gång gå före och verka för en sådan harmonisering som är till fördel för miljön. Det är lättare att bedriva ett bra miljöarbete om man kan förmå många länder att ställa samma krav på t.ex. Fru talman! Låt mig allra sist svara på några frågor som har ställts flera gånger i dag. Enligt min bestämda uppfattning är det fel att ställa insatser i Sverige, i Östeuropa eller i u-länderna mot varandra. Jag tycker mycket illa om dem som föreslår att vi i stället för att ställa hårda krav på vår egen verksamhet skall satsa pengarna i Östeuropa. Båda insatserna behövs. Vad rika industriländer som Sverige måste göra under 90-talet och början av 2000-talet är att se till att vi gör rätt för oss på hemmaplan. Det är vi som fortfarande smutsar ner mest per capita sett i ett globalt perspektiv. Det är vi som måste gå före med att städa och utveckla god teknik. Samtidigt med detta skall vi överföra kunskap, teknologi och resurser till såväl Östeuropa som utvecklingsländerna för att de skall ha möjlighet att lyfta sina folk ur fattigdom och nöd utan den våldsamma miljöförstörelse som skulle bli följden om de tillämpade den dåliga teknik som de ensamma har råd att betala.

Fru talman! Det sades i en tidigare replik att vi kan göra mycket på transportområdet för miljön i Europa. Jag skulle i min replik vilja framhålla möjligheterna att bygga ut just den miljövänliga järnvägen genom Europa. Därigenom skulle vi kunna få betydligt energieffektivare och miljövänligare transporter av såväl gods som personer. Av tradition och hävd har varje land sitt eget nationella järnvägssystem som ofta har karaktären av en planekonomisk ö. Så var det också i Sverige tills för några år sedan. Det är naturligtvis både otidsenligt och orationellt och gör att det blir mycket svårt att komma framåt i järnvägspolitiken sett ur Europaperspektiv. Häri ligger också en mycket stor utmaning som det finns all anledning att peka på, både som möjlighet och som svårighet. Men det är inte hela förklaringen till att det går trögt på järnvägssidan. De transnationella företag som i huvudsak dominerar EG-arbetet är nära förknippade med väg och bilintressena. Fler av de aktuella storföretag som har format mycket av EGs transportpolitik är ju faktiskt bil och trafikföretag. I dessa kretsar är järnvägslösningar tyvärr ofta ett främmande begrepp, och inte sällan frodas fördomar mot möjligheterna att utveckla järnvägar. Det ser vi dagligen exempel på även i Sverige, tyvärr. Det bör vara en huvuduppgift, tycker jag, för miljöintressena att lyfta fram möjligheter och peka på den vägtrafikmodell vi har genomfört i Sverige som en möjlighet att komma loss från de låsningar som finns. Man skall också ha klart för sig att det gäller att få företagen att upptäcka järnvägens möjligheter, Vi har fått en ganska livlig diskussion i Sverige på senare tid, där man faktiskt börjar återupptäcka järnvägens möjligheter. Det visar sig då att det kan vara väl så intressant att bygga ut järnvägar som motorvägar. Då sparar man både på energi och naturresurser, samtidigt som man faktiskt kan förbättra trafiken på många håll. Detta borde vara någonting att satsa på! Slutligen vill jag säga att en ökad integration av Europa och ett ökat samarbete naturligtvis borde kunna leda till ett bättre och mer framgångsrikt miljöarbete. Då måste man emellertid ifrågasätta den grundläggande inriktningen av Europapolitiken. Vi menar att man måste söka en mer miljövänlig inriktning totalt sett än vad man har i dag.

Fru talman! Jag ställde frågor tidigare till Birgitta Dahl. Hon har kanske inte hunnit svara på dem ännu, men jag hoppas att hon gör det. På tal om solidaritet, Birgitta Dahl, är det särskilt solidariskt att förbinda hjälpen med att släppa in kommersiella intressen i bilden? Är det solidariskt att ta pengar från tredje världen, biståndspengar, för att man skall kunna hjälpa Östeuropa, om man nu som Birgitta Dahl anser att Sverige har råd? ''Vara beredd att gå före'', precis så sade Birgitta Dahl. Det låter otroligt glädjande, tycker jag. Man skall vara beredd att på en gång gå före. Vi skall göra rätt för oss både på hemmaplan, i Östeuropa och i tredje världen. Bra! Men så tänker jag så här: Varje gång man har en debatt med Birgitta Dahl kommer hennes entusiasm fram. Den är fin och känns äkta. Men vad händer sedan? Jag har suttit och studerat protokoll från våra interpellations och frågedebatter. Där finns garantier, försäkringar och en mängd sådana löften som vi har hört i debatten i dag. Det hjälper ju inte när ingenting händer! Jag måste återkomma till trafikpolitiken. Ser Birgitta Dahl inte minsta svårigheter, problem och sorgesamma tecken i det som nu händer i Östeuropa? Vi är alla överens om att den frihet de har funnit är bra. Det ligger en enorm makt och rikedom hos bil och elektronikföretagen, samlad bl.a. hos runda-bords-lobbyisterna i Västeuropa. När dessa slår klorna i denna enorma marknad för att tillfredställa alla konsumistiska behov -- vad händer då? Hur blir det då med den trafikpolitik som Birgitta Dahl påstår att hon vill föra? Birgitta Dahl hjälper ju inte ens till att klara av bilindustriintressena här i Sverige, utan vi får en Uddevalla-paket, Kockums-paket osv. Man lovar att bygga bilfabriker som sedan slås igen och ställer arbetare arbetslösa. Handlar inte miljöfrågorna alls om makt längre, Birgitta Dahl? Är Birgitta Dahl inte alls rädd för de löften och allianser som fanns när Kjell-Olof Feldt reste till OECD-ministrarnas möte redan 1984 och propagerade för ScanLink och ett sammanbundet europeiskt vägnät? Det är detta vi ser verkställas i dag.

Fru talman! Jag har inte varit med i politiken så länge, men tillräckligt för att jag skall kunna hålla med Birgitta Dahl om att den utveckling som nu sker i Östeuropa verkligen är enastående. Jag kan beskriva de enorma känslor jag upplevde när jag var med på en stor miljökonferens i Sovjetunionen och Polen underströk behovet av hjälp från länder som har kommit längre i den tekniska utvecklingen. Polens representanter vädjade verkligen till alla övriga stater och beskrev hur stort behovet var i fråga om miljöförbättrande åtgärder och teknik. Vi är helt överens om att vi har massor att göra, och nu har vi naturligtvis större möjligheter när vi har ett öppet Östeuropa. Jag har berört trafikpolitiken en del. Birgitta Dahl har ju utnämnt trafiken till miljöpolitikens värsting. Hon har sagt att utvecklingen går åt fel håll. Vi har väldigt svårt att få en folklig opinion omkring trafikfrågorna och det är viktigt att vi väljer rätt kommunikationssätt. Och tacka för det när vi inte stimulerar människor till att välja rätt kommunikationssätt! Det är ju det frågan gäller. Jag blir glad när jag nu hör att miljöministern är beredd att driva kraven på en bättre avgasrening i Californienkraven har ju också nämnts, och det är helt klart en styrka om länder kan samverka. Men någon måste naturligtvis ta det främsta initiativet. Jag tycker inte att jag fick något direkt svar på min fråga huruvida Sverige uppfattar sig kunna följa förhandlingarna på ett ordentligt sätt om miljöfrågorna i EG-diskussionerna. Jag vill påminna Birgitta Dahl om miljöfrågorna i EG diskussionerna. Jag vill påminna Birgitta Dahl om att vi naturligtvis respekterar att vissa förhandlingslägen kräver sekretess. Men det är väl ändå viktigt för att man skall kunna skapa en bredare opinion och ett starkare förtroende att vi har en öppen dialog och debatt. Det är viktigt att vi verkligen känner att vi har folkopinionen med oss. Känner Birgitta Dahl verkligen att vi hanterar miljödiskussionerna på det sättet?

Fru talman! Frågan om medlemskap är för tidigt väckt, säger Birgitta Dahl som inledning till ett i övrigt nästan invändningsfritt anförande om vikten av europeiskt samarbete, i synnerhet på miljöområdet som vi nu diskuterar. Jag tycker ändock att även socialdemokratin borde kunna samla ihop sig internt vid det här laget. Tonläget är litet olika bland statsråden. Man borde kunna samla ihop sig internt till en tydlig linje och ta de konsekvenser som ligger i förlängningen av bl.a. den analys som Birgitta Dahl själv gjorde av villkoren för miljösamarbetet. För att anspela på opinionen som Karin Starrin nämnde, kan man säga att den annars kommer att hinna rusa i väg ytterligare några kilometer framför socialdemokratins nuvarande officiella ståndpunkt. Svenska folket börjar få allt klarare för sig att både miljöpolitik och annat som vi måste satsa på i framtiden förutsätter att vi gör det i ett större europeiskt och internationellt sammanhang. Det vore skönt om även socialdemokratin kunde komma till den insikten.

Fru talman! Jag skulle vilja börja med att påminna litet om den dynamik som ändå finns i EGs miljöpolitik. Den började egentligen 1987 och har redan hunnit mycket långt. Bl.a. utsläpp av koldioxid diskuteras i EG på ett sätt som påminner om den svenska debatten 1988. Det innebär således att man är tätt inpå oss. Det verkar som om många pläderar för kraftiga sänkningar av koldioxidutsläppen. Det är endast möjligt om man vidtar åtgärder på en rad olika områden. Det är en mycket glädjande utveckling, och det finns all anledning att försöka hänga med. Den svenska vacklan på koldioxidområdet måste förvåna länderna i EG. Vi har fattat beslutet att bibehålla koldioxidutsläppen på en oförändrad nivå, och vi skall självfallet leva upp till det kravet. Personligen är jag övertygad om att medlemskap i EG skulle vara till stor fördel för Sverige och svensk miljöpolitik. När vi väl är medlem tror jag att en tävlan internt mellan de stater som är i frontlinjen när det gäller miljöfrågorna skulle vara utomordentligt stimulerande. Västtyskland är en av de stater som verkligen driver miljöpolitiken mycket hårt. Det är intressant att vårt progressiva beslut när det gäller CFC-utsläppen nu tas upp i Västtyskland och att man där har fattat samma beslut som i Sverige. Förändringen har gått oerhört snabbt, och den tycker jag i sig är mycket glädjande. Jag tycker också att Sveriges röst måste få höras i Europa, inte minst på miljödebattens område. Jag erinrar mig en debatt i EG-parlamentet för ett år sedan där en miljöpartist pläderade för utskottets majoritetslinje i strid mot kommissionen. Miljöpartisten förde en miljövänlig linje till torgs mot kommissionen. Parlamentet fattade det beslut som den gröne pläderade för. Det tycker jag visar på möjligheterna i Europa för en progressiv miljöpolitik.

Fru talman! Flera av inläggen har av goda skäl uppehållit sig vid transportfrågorna. De är strategiskt viktiga. En av de första dusterna vi tog med EG var när vi genomförde avgaskravet. Vi fick ta en ordentlig strid med EG för att kunna genomföra det. Nu för vi en diskussion där vi önskar, som jag tidigare var inne på, att EG liksom Sverige är berett att under 90-talet höja kravet ytterligare. Det är en diskussion som pågår. För att driva på den har vi föreslagit att EGs och EFTAs miljöministrar när vi träffas i Genève den 5 november, dagen före klimatkonferensen, noggrant skall gå igenom transportfrågorna och vad vi gemensamt kan göra för att skärpa kraven och förbättra transportsystemen. Vi ser tre krav som vi behöver enas om, och som naturligtvis även behöver genomföras i Östeuropa. Det första är skärpta krav på fordon och bränsle. Dessa länder, utvidgat till OECD-kretsen, bestämmer villkoren, eftersom de stora producenterna och de stora användarna lika väl som de teknologiska och ekonomiska resurser som krävs för att förbättra fordonens egenskaper finns där. Jag ser inget mer angeläget samarbetsprojekt ur miljösynpunkt när det gäller forskning, utveckling och industriell utveckling inom Europa än projekt på just fordons och trafikområdet. Här har Sverige också spetsteknologi, liksom flera andra länder i Europa, och skulle kunna uträtta något mycket viktigt. För det andra behöver vi enas om insatser för att rena Europas storstäder och tättbefolkade områden. Det handlar om allt ifrån människors hälsa till det europeiska kulturarvet. Det är mycket bråttom. På måndag skall jag inviga en utställning i London om luftangrepp. Jag har tidigare invigt den i Tallin och i Bergen i samband med Bergenkonferensen i våras. Den går för närvarande runt i Europa som en väckarklocka för vad vi behöver göra gemensamt. För det tredje behöver vi enas om ett storskaligt järnvägssystem, ett modernt järnvägsnät för hela Europa och inte bara för Västeuropa. Detta järnvägsnät skall ta över så mycket som möjligt av transporterna från flyg och landsväg. Vi behöver också enas om gemensamma regler för sjöfarten. Östersjön är ett akut exempel. Baksidan av det mycket positiva ökade utbytet är risken för skador från färjetrafiken, om vi inte ser till att den sker på ett ur miljösynpunkt acceptabelt sätt. Vi kommer att arbeta mycket intensivt på detta område. Vi kommer också att arbeta mycket intensivt när det gäller koldioxidfrågan. Det är ett av de områden där vi ligger långt före. Vi har minskat våra koldioxidutsläpp med 36 % och ligger långt under genomsnittsnivån per capita i resten av Nu börjar ett antal andra europeiska länder att diskutera att sätta upp målsättningar liknande våra. Vi får anledning att återkomma till det. Regeringen arbetar med den klimatstrategi som riksdagen har begärt. Till Karin Starrin vill jag säga att vi inte bara följer förhandlingarna utan även deltar inifrån i det här arbetet. Vi har ständiga kontakter, och förutom att vi själva reser har vi även här haft besök på hög nivå. Carlo Ripa de Meana kommer till Sverige i november på ett officiellt besök där vi skall gå igenom viktiga frågor. Vi känner dock varandra väl. Det hör till bilden att det finns ett speciellt samarbetsklimat mellan miljöministrarna i Europa och EGs miljödirektorat. Det beror på att vi träffas så ofta, inte bara för att diskutera europeiska problem utan även globala problem, flera gånger varje månad. Det har utvecklats en ''klubb'' av likasinnade som upplever sig kämpa för samma mål, även om vi ibland förhandlar om exakt vilka regler som skall fastställas vid de aktuella mötena. Jag har upplevt många förhandlingar nu inför FNs globala miljökonferans 1992, där vi har gjort gemensam sak för att förmå t.ex. USA att ställa sig bakom det som de rika länderna måste åta sig för att det skall vara möjligt att få till stånd avtal som verkligen blir globala därför att u-länderna kan delta. Detta förutsätter att rika industriländer ställer upp och tar särskilt ansvar för att överföra resurser från nord till syd. Fru talman! Detta samarbete som vi nu bedriver på europeiskt plan är ovanligt väl fungerande och väl förankrat just på miljöområdet, därför att vi försöker hjälpa varandra att lösa problem som är av mycket stor betydelse för varje enskilt land och för oss européer gemensamt.

Fru talman! Sverige är ett extremt exportberoende land och ett extremt transportberoende land. Transportkostnaderna utgör också en betydande andel av företagens kostnader. Köparna av våra produkter finns framför allt i Centraleuropa, t.ex. i För att de norra och inre delarna av vårt land skall kunna leva, kämpar vi med olika regionalpolitiska åtgärder. Inte minst är kommunikationerna betydelsefulla. Inrikesflyget med Arlanda som nav är kanske den effektivaste. Goda vägar och bra järnvägar är också oumgängligen nödvändiga. Exempelvis vår skogsnäring är beroende därav, och därmed Sverige. Inom EG arbetar man för att liberalisera och för att skapa enhetliga regler för handel och transporter, att riva hinder. Från svensk sida gör vi vad vi kan för att våra regler skall harmoniseras och anpassas. Eftersom vi står utanför EG men har EG-länderna som våra viktigaste handelspartner är det en livsnödvändighet att få bort hinder för transporter inom och utom landet. Bärighetspaketet med upprustning av broar och vägar hör dit. Luftfarten i Europa är nu på väg att avregleras, och vi i Sverige och Skandinavien startar också så smått. Detta kommer i det första steget att innebära att Linjeflyg och kanske ytterligare bolag parallellt med SAS kommer att trafikera de vinstgivande linjerna inom landet. Sannolikt får vi också specialiseringar inom denna sektor, t.ex. utveckling av system för frakttransporter av olika slag -- på marken, i luften och till sjöss. Ett område inom luftfarten där vi enligt min uppfattning absolut måste vara med och påverka är ett europeiskt flygkontrollsystem, Eurocontrol. Luftfartens expansion i Europa har inneburit att det blivit trångt i luften. Detta medför förseningar och ofta onödigt cirklande över flygplatser i samband med landning med onödiga luftföroreningar som följd. När nu Östeuropa öppnas mot väst, vilket är mycket positivt, uppstår möjligheter att föra en hel del av flygtrafiken över Östeuropa i stället för över Centraleuropa. Detta kan medföra kortare flygvägar, mindre trängsel i luften och att t.ex. Arlanda ur luftfartssynpunkt hamnar mera centralt. Dessutom ges det östeuropeiska länderna en inkomstmöjlighet som de sanneligen behöver. För både vår egen skull och för Europa bör vi vara med i de centrala diskussionerna om luftfartens liberalisering och utformningen av flygvägar och flygledning. I övriga Europa har man kommit mycket längre med snabbtågsutbyggnaden än i Sverige. Men vi har ett unikt och tekniskt framstående projekt som borde intressera många andra länder, nämligen den lutande vagnboggie, som konstruerats av ABB och som nu börjat användas av SJ på snabbtågsförbindelsen Stockholm--Göteborg. Fördelen med den konstruktionen är att den kan användas på befintlig bana och även för godstransporter. För att åstadkomma miljövänliga och snabba transporter genom Europa borde vi vara med i diskussionen för vår egen skull och för att få till stånd ett snabbtågsnät i Europa och därigenom dämpa vägtransportutvecklingen. Jag välkomnar miljöministerns besked om konferensen den 5 november på detta område. Det trafikområde som orsakar mest bekymmer både ur ekonomisk synpunkt och ur miljösynpunkt är lastbilstrafiken. Lastbilstransporterna är också mest efterfrågade. EG diskuterar nu att tillåta s.k. cabotage, dvs. att en transportör får ta upp last även i ett genomgångsland. Detta skulle kunna gynna svenska distributörer, men problemen är ländernas. För en svensk åkare är kostnadsläget enbart på skattesidan ca 10 % högre jämfört med t.ex. Danmark. Därtill kommer lönekostnadsläget och avgifter av olika slag. Trots att svenska speditörer är mycket effektiva kommer de således, tror jag, att tvingas flytta ut verksamheter ur Sverige och operera från grannlandet Danmark eller från något land längre bort och att färdas först norrut för att sedan med last återvända till mottagaren av transporten. Vi i Sverige konkurrerar då ut oss själva genom att skatter och avgifter ligger så högt i förhållande till vad som är fallet i Europa i övrigt. Resandet kan också bli onödigt omfattande och därmed mer miljöförstörande. Det bästa enligt min uppfattning för Sverige, svenskt näringsliv och för den svenska välfärden är därför ett svenskt EG-medlemskap. Man skall inte underskatta den samlade kraft som de nordiska länderna skulle kunna utgöra inom EG och som verkligen bevisats i FNs arbete. Det har också nämnts här tidigare i dag. För att komma till rätta med flera av de kommunikationsproblem på olika sätt som finns inom Europa behövs vi. EG företrädare har också vid flera tillfällen uttryckt förhoppningen att inom EG med Sverige som medlemsstat få hjälp med miljöarbetet. Jag hoppas att Sverige inom en inte alltför lång tid skall bli medlem i EG.

Fru talman! Det är intressant och framåtsyftande att den flyktingpolitiska debatten har placerats under Europadebatten. Från moderat sida har vi nämligen sedan länge påtalat behovet av en harmoniserad flyktinglagstiftning i Europa. Sverige kan ju inte leva som en isolerad ö här uppe i norr med en flykting och invandringspolitik som skiljer sig avsevärt från flykting och invandringspolitiken i övriga Europa. Sverige är ju en del av Europa, en del av en värld som av alla tecken att döma kommer att ge upphov till flykting och migrationsströmmar av mycket stor omfattning under de närmaste åren. Sverige kan inte ensamt klara detta. Vi i Sverige måste samarbeta med andra länder. Världen omkring oss är fylld av kriser, svält, våld och förtryck. Och även om vi i vår nära omgivning har kunnat glädja oss åt att murar har rivits, att folk har kastat av sig det kommunistiska oket och sökt friheten, så har vi, bl.a. genom Kuwaitkrisen, blivit påminda om att freden i världen är bräcklig. Vi lider alla med dem som har tvingats fly till tältläger och leva under de vidrigaste omständigheter. Vi har haft detta inpå oss i våra vardagsrum. Ändå vet vi att människor har tvingats leva i flyktingläger runt om i vår värld i åratal, främst i fattiga delar av världen. Fru talman! Det finns ca 15 miljoner människor som har flytt från sina länder och nästan lika många som lever som flyktingar i sina egna länder. Som ledamot i flyktingpolitiska rådet har jag med mycket stort intresse konstaterat att regeringen har lämnat direktiv till en utredning om förutsättningarna för och inriktningen av en sammanhållen flykting och immigrationspolitik. Den bakgrund som har tecknats och den diskussion som förs där är intressant och pekar på ett delvis nytt sätt att gripa sig an frågor om flykting och invandringspolitik. Den internationella utvecklingen på senare år har varit dramatisk och på många sätt hoppingivande. Men vi skall inte blunda för att vår del av världen kommer att utsättas för att nytt tryck, ett troligt immigrationstryck från öst där människor flyr från den fattigdom och miljöförstöring som en kommunistisk kommandoekonomi har förorsakat. Samtidigt kommer flyktingströmmar från en fattig och sjukdomshärjad befolkning i syd att söka sig till Europa och vår del av världen. Tiden medger naturligtvis inte att jag här ger mig in i någon mer inträngande diskussion kring det påbörjade utredningsarbetet. Låt mig endast ta upp ett par frågor som jag anser vara särskilt viktiga i detta sammanhang, nämligen flyktingbegreppet och den europeiska samordningen. Det är nödvändigt att vi har ett så klart definierat flyktingbegrepp som möjligt. Det bör vara förankrat i en konvention, en ömsesidig överenskommelse mellan FN-länderna, om den nya flyktingkonventionen går mot en förändring. För övrigt anser jag liksom tidigare att många av de flyktingfrågor som vi möter i vårt land borde lösas i eller i närheten av flyktingarnas hemländer, i deras egen kultur, genom FNs flyktingkommissariats försorg. Jag beklagar naturligtvis att UNHCR i dag lever under så svåra ekonomiska omständigheter. Jag hoppas att frågan om flyktingkommissariats ekonomiska resurser verkligen förs upp på dagordningen i världssamfundet. Tyvärr är inte invandrarministern här, för jag skulle gärna vilja veta om denna fråga har förts upp som en angelägenhet, t.ex. i FN. Kanske utskottets företrädare kan ge besked. Så ett par aktuella frågor rörande vår egen flyktingpolitik. Jag vill särskilt ta upp en fråga som vi moderater länge drivit, nämligen möjligheten till temporärt arbetstillstånd. Vi har nu kunnat konstatera att AMS har kommit med ett förslag om tillfälliga arbeten, t.ex. vägarbeten, vaktmästeri eller andra uppgifter. Jag delar inte helt AMS synpunkter därvidlag, men det är ändå ett nytt sätt att tänka. Tyvärr har jag också kunnat konstatera att såväl invandrarministern som arbetsmarknadsministern i en artikel i Aftonbladet nyligen sade nej till möjligheten till arbete för våra asylsökande. ''Jobba nej, städa ja'', lydde rubriken i artikeln. Jag tycker att den nuvarande inställningen är alltför rigid. Jag noterar faktiskt att den interdepartementala skiss som har gjorts inför utredningen är betydligt mer framåtsyftande. Där tycker man faktiskt att det skulle kunna gå att ta ett steg i ny riktning. Detsamma gäller en annan viktig fråga som vi har framfört, att vi skulle kunna göra det litet lättare att söka sig hit som invandrare. Där är politiken i dag alldeles för rigid. Det är bara några utländska forskare och speciella tekniker, inalles ett par hundra personer om året, som får söka sig hit som invandrare. Tyvärr tvingas många att ställa sig i kön för asylsökande i stället, vilket inte skulle behöva vara nödvändigt om vi litet grand lättade på möjligheten att söka sig hit som immigrant. Jag skulle vilja höra utskottets företrädares syn på denna fråga, som uppebarligen har ett visst stöd i departementet.

Fru talman! När Genèvekonventionen skapades efter krigets slut i Europa hoppades man att flyktingproblemet skulle vara övergående. Men i dag, när andra världskriget äntligen faktiskt har tagit slut, överfylls Europa ändå av flyktingvågor. Såvitt vi kan se kommer de inte att upphöra. Flyktingfrågan är mer brännande aktuell än någonsin i Europa, men i dag diskuteras inte några konventionsförslag om att garantera de flyende några rättigheter. I stället överlägger de europeiska länderna under en intensiv konferens och mötesverksamhet om hur man på bästa sätt skulle kunna hålla ett maximalt antal flyktingar utanför Europa. Schengenavtalet tidigare i år var en bekräftelse på denna utveckling. Dublinkonventionen, som reglerar vilket land som skall ta emot asylansökan, är ytterligare ett exempel. I december förväntas en konvention om gränskontroll undertecknas. Det finns en stor risk för en nedåtgående spiral i utvecklingen. När ett land tvingas att behandla en asylansökan innebär det samtidigt att de andra länderna förbjuds att behandla samma asylansökan. Så länge som vi har olika regler i de olika europeiska länderna, blir det nästan en rysk rulett för den flykting som råkar välja fel land att lägga in sin asylansökan i. Många frivilligorganisationer är starkt oroade över denna utveckling. De nämnda överenskommelserna utgör en naturlig förlängning av den hittills ständigt hårdnande attityden gentemot flyktingar. Kraven på att flygbolagen skall avvisa människor som saknar visum, de trängre definitionerna på vem som är flykting, den hårdare lagstiftningen och den ökade gränskontrollen är exempel på saker som har genomförts i Europa och som syftar till just att hindra flyktingar från att ens söka asyl. Den europeiska samordningen kan vara på både gott och ont. Vilken roll skall Sverige spela i den samordningen? Vi har grovt sett två val. Det ena är att ägna oss åt en samordning av politiken i Europa i syfte att bli av med åtminstone en del av de många flyktingar som kommer till Sverige. Det andra är att verka för en mer human och rättssäker politik. Regeringen har hittills valt att huvudsakligen haka på och förstärka de negativa tendenserna i Europa. Några exempel från vår interna lagstiftning är naturligtvis sanktionerna mot flygbolagen, införandet av en rad viseringstvång, återsändandet av asylsökande till länder som inte har skrivit under Genèvekonventionen, frysning av paragraferna om de facto-flyktingar, asylsökande av humanitära skäl och krigsvägrare, och andra mycket oroande tendenser. Ett ytterligare exempel är det anförande som statssekreteraren Bengt Söderberg höll vid UNHCRs årsmöte i Genève häromsistens. Som en huvudorsak till flyktingproblemet nämnde han underutveckling och sociala orättvisor. Ytterligare ett exempel på oroande tendenser finns i riktlinjerna för den nya utredningen om immigrationspolitiken. Där nämns som en huvudorsak till de stora flyktingrörelserna i världen att dessa sker av ekonomiskt nödtvång, t.ex. på grund av felslagna skördar. Ett annat exempel är den troliga strategi som regeringen har att inte någonsin återinföra den flyktinglag som det beslutades om i maj 1989 men som hann fungera bara ett halvår. I riktlinjerna för den sittande expertutredningen sätter man nu ett frågetecken för om vi ens skall ha ett skydd för de factoflyktingar. Dessa två saker är särskilt bekymrande. Det ena är talet om ekonomiska folkvandringar från nord till syd. Jag skulle vilja fråga regeringens representant vilket underlag regeringen har för talet om fattigdom som en av de viktigaste grunderna för flyktingströmmarna till Sverige. Det andra problemet är regeringens syn på de facto-flyktingar och deras skyddsbehov. Där är Sveriges position mycket oklar. Nu finns inget lagligt skydd, eftersom regeringen fryste den paragrafen i december i fjol. Kan regeringen utlova att man inte umgås med några funderingar på att i den nya lagstiftningen avskaffa skyddet för de flyktingar som flyr undan krig och konflikter? Tråkigt nog drar Sverige åt fel håll i Europa. Regeringen bidrar aktivt på detta sätt till att Europas nya Berlinmur kan komma att gå mellan å ena sidan de välmående demokratiernas invånare och å andra sidan offer för diktaturer och konflikter strax utanför Europas gränser. Det finns andra krafter att samarbeta med i Europa, såsom de frivilligorganisationer som jag talade om tidigare. Också i Europaparlamentet finns det krafter som verkar i motsatt riktning. 1987 antog Europaparlamentet en mycket långtgående resolution, där man slog fast bl.a. att de factoflyktingar måste få skydd. Man talade om den afrikanska flyktingdefinitionen, och man talade om att Europas länder inte skulle tillåtas använda sig av visumreglering för att stänga ute asylsökande. Det finns en diskrepans mellan olika åsikter i Europa. Det gäller för oss att ställa oss på rätt sida. De asylsökande behöver förvisso en samordning av asylpolitiken i Europa, men en samordning av helt annat slag. Jag undrar till sist: Vad är den socialdemokratiska visionen av den europeiska flyktingpolitiken? Är det ett stängt Europa eller ett öppet Europa? Är det fler murar eller färre murar?

Fru talman! Under det senaste året har vi kunnat se hur murar har rivits, hur stängsel och vakttorn har monterats ned och gränser öppnats för människor, vilket gett dem möjlighet att resa fritt över gränserna. Detta har varit en mycket positiv utveckling för områden i vår omedelbara närhet. Men den demokratiseringsprocess som pågått i Östeuropa har också öppnat våra ögon för hur stora skillnaderna är mellan Östeuropa och Västeuropa, inte minst när det gäller de ekonomiska förhållandena. Levnadsförhållandena i öst är betydligt sämre än i väst. När människorna i sin nyfikenhet på förhållandena i väst har kommit att resa och besöka väst i större omfattning, har man naturligtvis insett att det kommer att ta lång tid innan man når i fatt den standard som råder i Västeuropa. Detta har skapat ett ökat migrationstryck. Människor söker en bättre framtid än den man kan vänta i sitt eget land -- i varje fall under de närmaste åren. Det finns också i de här länderna kuvade minoriteter, minoriteter som har levt under betydligt sämre förhållanden än majoritetsbefolkningen. Även dessa grupper har ett intresse av att söka sig bättre förhållanden. Det paradoxala är nu att bara något halvår efter det att murarna rivits, skapas det nya murar i Europa. Vi hörde för en tid sedan hur det nu enade Tyskland som en av sina första åtgärder faktiskt inför hårda viseringsregler gentemot Polen. Österrike skärper gränskontrollen, ökar bevakningen, för att förhindra illegal invandring. En stor del av det österrikiska valet kom att handla om hur man skall hantera immigranterna som kommer från Inte heller i Sverige har vi särskilt mycket att yvas över i det här sammanhanget, eftersom vi har mycket hårda viseringsregler mot Östeuropas folk. Vi tillåter ju knappt släktbesök, och när det gäller turistvisum är vi mycket restriktiva mot ett antal länder. Vi känner också av migrationstrycket. Vi har fått en spirande debatt här och var i landet om illegal arbetskraftsinvandring från Polen. Och vi har de polska ''affärsmännen'' som agerar i Sydsverige. Men hur vi än ser på dessa två företeelser, är de kanske dags att vi funderar över hur våra visumregler skall fungera mot Östeuropa. Hur står det egentligen i överensstämmelse med allt annat som vi har sagt om ökade kontakter, ökat utbyte och ökat samarbete med Östeuropas folk? Jag tror att vi på allvar måste börja fundera på hur vi skall ha den här viseringspolitiken organiserad, om vi menar något med allt tal om ökat samarbete. Det är en fråga som vi från centerns sida gärna vill lyfta fram i det arbete som nu pågår för att öka kontakten med Östeuropas länder. Migrationstrycket är alltså en av 90-talets stora frågor i Europa. Vi kan då konstatera att ännu har inte det största landet i Europa, Sovjetunionen, öppnat sina gränser. Frågan är bara i sin linda, och det kommer att bli ännu större svårigheter att hantera frågan under resten av 90-talet. Samtidigt kan man konstatera att det enda som hindrar migrationstrycket är en utjämning av de ekonomiska förhållanden mellan väst och öst. I Västeuropa förs nu en diskussion om avveckling av gränser. Det får effekter för viseringspolitiken, asylpolitiken och gränskontrollen. Det har i den svenska debatten till och från riktats kritik mot att Sverige med observatörsstatus har deltagit i dessa förhandlingar. Jag har för min del mycket svårt att förstå denna kritik. Om vi skall vara med i utvecklingen av Europa, så måste vi ju med vårt synsätt när det gäller flykting och invandrarfrågor söka påverka det övriga Europas sätt att fatta beslut och välja regelsystem. Är vi inte närvarande i de fora där man diskuterar detta, kommer vi inte heller att kunna påverka utvecklingen. Vi inom centern tycker att man från svensk sida i det här Europaarbetet borde ta både nya och fler initiativ för att lyfta fram dessa frågor, så att de kommer högst på den politiska dagordningen. Det gäller hur vi hanterar migrationsfrågor i Europa, hur vi hanterar en solidarisk fördelning i fråga om världens flyktingproblem. Det gäller dem som söker sig till Europa, och det gäller hur vi solidariskt fördelar kostnaderna för att hjälpa övriga regioner i världen som har stora flyktingproblem. Skall vi kunna påverka detta, så måste vi som sagt vara med i de olika sammanhang där frågorna kommer upp till diskussion. Annars kan vi inte påverka utvecklingen och föra vårt synsätt vidare. Fru talman! Risken är uppenbar, när man nu håller på att skapa nya system i Europa, att man är på väg att skapa isolerade öar. Man bygger nya murar kring områden, och det i ett Europa som helt nyligen har rivit sina synliga murar. Det är mycket olyckligt om vi får den utvecklingen. Vi måste från svensk sida göra allt vad vi kan för att förhindra en sådan utveckling.
Fru talman! I största tysthet -- ja, rent av i hemlighet -- genomför EG-staterna i samverkan med bl.a. Sverige en harmonisering av flykting och invandringspolitiken. I juni i år undertecknade elva EG-stater en konvention i Dublin, som reglerar vilket land som skall vara skyldigt att behandla en asylansökning. Huvudprincipen är att det land som utfärdat visum blir skyldigt att göra asylprövningen. Genom att den principen kombineras med sanktioner mot transportföretag som medför passagerare utan nödvändiga inresehandlingar kan man på ett effektivt sätt hindra skyddsbehövande människor att fly. I december i år skall mellan EG-staterna ingås ytterligare en överenskommelse som i högsta grad berör flyktingarna. Det kommer att gälla förstärkt kontroll vid EGs yttergränser, gemensam viseringspolitik och gemensamma regler om sanktioner mot transportföretag.

Ett syfte med detta är att förhindra insyn i vad som pågår. EG-parlamentet gick i våras i en resolution till hård attack mot denna mörkläggning, och man uppmanade EG-kommissionen att upphöra att delta i samarbete med regeringar på ett sätt som strider mot EG-fördraget när det gäller ämnesområden som är gemenskapens ansvar, och inte underminera EG-organens ställning. Kommissionen borde besinna sin roll som väktare av EG-fördraget, slutar EG-parlamentet sin kritik mot EG-kommissionen. En av de hemligaste institutioner som bl.a. sysslar med harmonisering av EGs flykting och invandringspolitik är TREVI -- Terrorisme, TREVI är inget formellt EG-organ, och därför har EG-parlamentet ingen insyn. TREVIs främsta arbetsfält är att bekämpa terrorism, bekämpa störande av den offentliga ordningen, bekämpa internationell kriminalitet samt ägna sig åt asylfrågor.

Slutligen, fru talman! Enligt uppgift skall Sverige och andra EFTA-länder sammanträda nu på måndag den 15 oktober i Köpenhamn med ordföranden i den s.k. koordinationsgruppen för flykting och invandrarfrågor. Syftet lär vara att man skall gå igenom vilka konventioner på immigrationsområdet som EFTA-länderna kan ansluta sig till. Min sista fråga blir: När kommer riksdagen att informeras om detta?

Fru talman! Jag skall börja med att återge en dikt av Paulus Utsi: Så länge vi har vatten där fisken lever, så länge vi har land där renen betar och vand rar, så länge vi har marker där det vilda gömmer sig har vi tröst på denna jord. När våra hem ej mera finns och vår mark är förödd -- var ska vi då bo? Man räknar med att det i dag finns ca 15 miljoner människor som av olika anledningar är på flykt i världen. Lika många sådana människor finns det inom de egna länderna. En viktig orsak är krigen i världen. Men det blir allt vanligare att människor flyr därför att miljön på en plats är så förstörd att det inte går att leva kvar där. Från regeringshåll framhålls det ofta att Sverige har en generös flyktingpolitik jämfört med de övriga västeuropeiska länderna. Det uppfattas naturligtvis generöst om man inte känner till den situation som råder i Europa och i världen i dag. De länder som har den mest generösa flyktingpolitiken i dag är de allra fattigaste länderna. Afrika har via OAU konventionen förbundit sig att ta emot dem som av olika anledningar flyr. Det innebär naturligtvis en enorm belastning för redan skuldtyngda och fattiga länder. Det nya Europa öppnar nya möjligheter, säger vi ofta i våra debatter -- men hur är det med handlandet? I förmiddagens debatt kunde vi höra de olika partiernas företrädare tala sig varma när det gäller hur positivt det är med det nya öppna Östeuropa, hur fint det är att det äntligen finns en frihet för människorna. Men hur är det alltså med handlandet? Sverige vägrar ta bort visumtvånget för öststaterna. Vi fick inga partier med oss på vår begäran i våras. Regeringen fortsätter att införa nya visumtvång när Sverige får för många flyktingar -- senast gentemot Bulgarien. Österrike tar t.o.m. sin armé till hjälp för att hindra människor från Östeuropa att använda sig av sin nya och av Västeuropa applåderade frihet. Men vad tänker regeringen göra för att upprätthålla en generös flyktingpolitik och ett fortsatt värnande av de mänskliga rättigheterna här hemma och i samarbetet med EG? Europa står inför ett vägval när det gäller de mänskliga rättigheterna. Skall regeringen driva frågan om en generös flyktingpolitik, eller skall de krafter som vill ha en hårdare flyktingpolitik få ta över? Schengendokumentet talar sitt tydliga språk: hårdare gränskontroll med harmonisering beträffande viseringspolitiken. De stränga visumkraven kombineras med straff för de flygbolag som för med sig passagerare utan visum. Även övriga transportmöjligheter straffas naturligtvis. Dessutom vill man införa ''one chance only''- regeln, som innebär att en person som sökt asyl i ett land och som fått avslag inte kan söka asyl i ett annat EG-land. Detta i kombination med hårdare regler för att en person skall anses vara flykting gör att allt mera talar för att vägvalet med det nya öppna Europa, som vi alla gläds åt, kan bli något helt annat. Jag vill därför fråga: Tänker regeringen gå med på dessa harmoniseringar? Vilka möjligheter anser regeringen sig ha att påverka, så att vi får ett öppet Europa? Är det rimligt att visumreglerna kvarstår mot öst och att nya krav beträffande visum införs när vi samtidigt talar om människors rättigheter i fråga om att få röra sig och resa fritt? Jag kunde i somras bevittna hur en nära kvinnlig släkting, som hade inbjudit en polsk familj, fick intyga både att hon var svensk medborgare och att hon tänkte stå för alla kostnader vid eventuell sjukdom när det gällde gästerna. Vad är det för frihet Sveriges regering talar om? Är det bara friheten för oss att åka till öststaterna när vi vill som är viktig? Tidigare kunde man bjuda hit släktingar från öst, om man garanterade att det inte skulle kosta öststaterna något. Nu är det vi som sätter upp hindren! Kommer regeringen att fortsätta att driva en politik i humanitetens tecken enligt vår svenska folkrörelsetradition, eller kommer regeringen att överge sin ambition på det humanitära området för att få delta i ''Festung Europa''? Det nya Europa öppnar inte dörrar till en större gemenskap, om inte vi politiker kämpar för det positiva i de nya möjligheternas Europa. Risken finns att nya murar byggs. Sverige har en generös flyktingpolitik statistiskt sett i jämförelse med Europa, därför att EG har en alltför snål flyktingpolitik. Vi måste arbeta för ett öppet Europa, där alla Europas stater finns med och där vi har råd att betala tillbaka en del av vår skuld till de fattiga folken. Genom vårt sätt att leva har vi sugit ut de fattiga folken och bidragit till miljöförstörelse och krig. Nu måste vi tillsammans skapa ett positivt Europa, där vi bryr oss om varandra.

Fru talman! I regeringsförklaringen framhöll statsministern: ''Genom en generös och samordnad migrationsoch flyktingpolitik måste Europa agera för ett gemensamt förhållningssätt inför framtida befolkningsrörelser.'' Hur kommer då de framtida migrations och flyktingströmmarna att se ut? Vi har under 80-talet sett hur migrationen totalt sett ökat från syd till nord. Det finns ingen anledning att tro att migrationstrycket gentemot Europa kommer att minska om inte klyftan mellan nord och syd, mellan rika och fattiga, minskar på ett påtagligt sätt. En del av migrationen sker av flyktingskäl. Men en stor del av dem sker av ekonomiska och sociala skäl. Migrations och flyktingströmmarna kommer åtminstone under de närmaste åren med största sannolikhet att vara av ekonomisk art -- det handlar om flykten från fattigdom och om drömmen om en bättre framtid. De flesta länder i Europa för en politik som inte tillåter någon som helst invandring eller bara en mycket begränsad sådan. Därför är det verkligen förståeligt att många av dem som söker sig till Europa utnyttjar rätten och möjligheten att söka asyl. Det finns ingen annan chans att komma in i ett land. Även utvecklingen i Östeuropa har lett till befolkningsrörelser som man inte kunde förutse för ett år sedan och som i viss utsträckning berör Det förekommer ibland i diskussionerna påståenden, som vi hört här i dag, om att EG länderna håller på att bygga murar för att hindra människor från andra delar av världen att komma in. ''Fästning Europa'' har ju blivit ett talesätt myntat av frivilligorganisationerna, ett begrepp som används innan vi vet om det över huvud taget blir några likartade visumregler och hur de i så fall skall se ut eller om det blir en likartad behandling av asylansökningarna. Det är viktigt att komma ihåg i diskussionen att det hittills inte finns någon enhetlig flyktingpolitik inom EG. Varje land ansvarar för sin egen politik på det här området, och inom EG-kommissionen finns inget mandat att driva en gemensam flyktingpolitik. Det är möjligt att ett steg mot ett mer utvecklat samarbete kan vara det avtal som undertecknades i Dublin av 11 EG-länder. Det finns naturligtvis ett stort intresse från Sveriges sida att delta i diskussionerna om migrations och flyktingpolitiken. Frågan om ett mer strukturerat samarbeta har väckts och diskuterats mellan EFTA För Sveriges del gäller liksom tidigare att grundläggande migrations och flyktingpolitiska frågor skall hanteras genom ett aktivt internationellt samarbete. Sverige, som har en strävan att föra en solidarisk och generös flyktingpolitik, arbetar för att få fram ett konstruktivt samarbete på europeisk nivå kring behandlingen av asylsökande och mottagande av flyktingar. Intresset för samarbete i flyktingfrågor har hittills inte varit särskilt stort för övriga europeiska länder. Men det borde i Europa finnas ett gemensamt förhållningssätt inför framtida befolkningsrörelser. En ökad öppenhet i Europa är nödvändig av bl.a. solidaritetsskäl. Av 15 miljoner flyktingar i världen finns endast några få procent i Europa. Det är varken solidariskt eller rimligt att tro att de fattiga länderna i tredje världen skulle kunna ta emot och klara stora flyktingströmmar om Europas förhållandevis rika länder skulle stänga sina gränser. Samverkan mellan europeiska länder har huvudsakligen rört sig om insatser mot symptomen, men lösningar av bakomliggande problem har man inga gemensama handlingslinjer för. Den samordning som hittills funnits för att möta situationen inom Europa har lett till ganska blygsamma framsteg främst då i de pågående konsultationerna mellan UNHCR och ett femtontal västländer. Mellan de nordiska länderna har däremot ett ökat samarbete och en samordning kunnat ske, vilket egentligen borde kunna bilda mönster för ett bättre internationellt samarbete. Västeuropa kommer inte att kunna mötas inom ramen för en flyktingpolitik. Det behövs en ny samordnad migrations och flyktingpolitik i Europa, grundad på en helhetssyn där man inte bara har flyktingssituationer för ögonen utan också ser invandringen som en positiv faktor för ländernas utveckling. Där skall Sverige också agera.

Fru talman! Maud Björnemalm talar om de ekonomiska flyktingarna som ett stort inslag dagens flyktingsströmmar i Europa. Men kan man verkligen finna någon bakgrund till detta? Vad ser vi om vi tittar i statistiken? Är det så turkbulgarerna förra året kom hit på grund av felslagna skördar? Kom de irakiska kurderna på grund av omfattande arbetslöshet? Kom Kosovo-albanerna kanske på grund av en och annan liten miljökatastrof? Det är naturligtvis inte så, utan varje större flyktinggrupp som kommer, framför allt till Sverige, har sin bakgrund i en politisk händelse där mänskliga rättigheter har förtryckts. Det är att förvända synen på människor, att förvrida flyktingdebatten att hävda att det ekonomiska orsakerna skulle vara ett starkt skäl till att människor söker sig till Sverige. Även i Europa är detta kraftigt överdrivet. Om man ser på ökningen förra året av de asylsökande till Europa, finner man att ungefär hälften av den kraftiga uppgången består av rumäner. Kan det verkligen vara så att människor flyr från Rumänien av några andra skäl än politiska, med tanke på de mycket stora svårigheter som Rumänien tampas med? Finns det någon trovärdighet i att människor inte skulle ha politiska skäl att fly från Rumänien nu eller förra året? Återigen hör vi från regeringshåll att de människor som kommer hit egentligen inte har så starka skäl. Man säger att de egentligen inte borde komma hit och att det bara är irriterande att de kommer hit och belastar vår samhällsapparat. Det vore välgörande med en annan och mer konstruktiv attityd med större förståelse för de svåra omständigheter som gör att människor av politiska skäl tvingas fly. Dess värre får vi väl vänta länge på detta från regeringen. Det är tyvärr så, säger Maud Björnemalm, att resten av Europa inte har velat lyssna på det konstruktiva förslagen när det gäller att skapa en vettig flyktingpolitik i samordning med de övriga europeiska länderna. Några förslag från folkpartiet kan i så fall vara att Sverige går spetsen för att låta bli att använda viseringsintrumentet för att hindra människor med rejäla flyktingskäl att komma hit, att Sverige låter bli att ansluta sig till det tåg som utnyttjar flygbolagen för hindra flyktingar från att komma hit. Kanske skulle vi också kunna få en diskussion om en eventuell gemensam europeisk konvention som slår fast att de facto-flyktingar också ska ha ett rättsskydd i Europa. Jag skulle vilka höra Maud Björnemalms inställning till just detta. Är regeringen beredd att verka för en sådan konvention?

Fru talman! Maud Björnemalm säger att vissa påstår att nya murar byggs upp i Europa. Men konventionen och de diskussioner som förts i Dublin av de elva EG-staterna har ju rört just nya asylregler och att en europeisk fästning skall byggas. LO-tidningens artikel börjar med: Inom en snar framtid kan Sverige ha anslutit sig till EG ländernas nya regler om asylrätt. Sverige finns också med i diskussionerna om ett avtal för yttre gränskontroll. Det är ingenting som jag eller någon annan har påstått. Det är faktum att det byggs nya murar i Europa. Inom Amnesty International svenska sektionen är man också orolig och har skrivit ett öppet brev till utrikesdepartementet där man uttrycker sin oro för de nya asylreglerna och över att ingen offentlig debatt har förts om detta i folkvalda församlingar eller i massmedia. Som jag inledningsvis sade sker förändringar inte bara i svensk utan även i europeisk flyktingpolitik i största tysthet, ja rent av i hemlighet.

Det är inget påstående, Maud Björnemalm, utan det är faktiskt ett faktum att nya asylregler kommer att genomföras i Europa. Jag tycker att vi skall få information och få i gång en debatt, så att vi inte smygvägen ansluter oss till de här asylreglerna.

Fru talman! Allt det som Maud Björnmalm tog upp i sitt anförande andades ett skydd för oss själva. Det var inte mycket av solidaritet och mänskliga rättigheter som kom fram i det talet. Nej, det var ett tal om att den nya flyktingströmmen bestod av människor som tyckte att det var bättre i det här landet än i deras eget och därför ville komma hit. Det kan i och för sig tyckas som en självklarhet. Det var därför som så många svenskar flyttade till USA en gång i tiden. Det fanns möjligheter för dem att skapa sig en bättre tillvaro i USA. Maud Björnmalm gav inga besked om sådant som många av oss oroar oss för, saker som också Röda korsets generalsekreterare Olof Hellander tog upp i en debattartikel i DN häromsistens. Han varnade där kraftigt för det nya Europas politik med flyktingfientlighet och höga murar. Jag vill veta om regeringen tänker bidra till att det skapas nya murar i Europa, att det byggs upp kraftiga skydd mot att flyktingar kommer in i länderna. Det är flyktingar som enligt alla konventioner bör få komma till oss av humanitära skäl. Dessa konventioner har vi hittills följt. Det vore intressant att få veta om regeringen har ändrat policy. Sverige har, trots att det är ett litet land, varit ganska drivande i dessa frågor på det internationella planet. Vi har ofta framställts som starka och tuffa. Därför är det viktigt att vi inte utan debatt förändrar vår politik. Det är viktigt att få reda på vad regeringen anser i dessa frågor. Vilka krav ställer Sverige på den kommande och eventuellt gemensamma flyktingpolitiken? Ställer vi upp på de krav som ställs inom EG? Eller kommer vi att ställa krav på att EG förändrar sin nuvarande syn på flyktingpolitiken?
Fru talman! Maud Björnemalm, utskottsmajoritetens talesman, har naturligtvis många frågor att besvara. Jag kan inte begära att få svar på alla mina frågor, och än mindre kan jag begära att vi alla får svar på samtliga frågor. Men låt mig ändå upprepa min fråga, om socialdemokraterna nu är beredda att lätta något på den rigorösa inställningen till begreppet invandring. I arbetsgruppens idérapport sägs följande: Den nuvarande tillämpningen av gällande reglerna -- en arbetskraftinvandring av ca 200--300 personer -- är uppenbarligen alltför rigid för att tillfredsställa de behov som i vart fall i framtiden kan uppstå. -- Jag upprepar min fråga: Är ni beredda att tänka om något? Det sägs nämligen också i rapporten, att under begreppet asylsökande, dvs. människor som skall till förläggningar och uppta hela apparaten, som vi ibland tycker har urartat till att bli alltför byråkratisk, döljer sig uppenbarligen ganska många som i stället skulle kunna komma in genom arbetskraftsinvandring. Det tycker jag skulle ge ett mycket positivt tillskott till vårt land. Mina värderade meddebattörer är alltför pessimistiska i sin syn på frågan om en harmonisering av flyktingpolitiken i Europa. Det är naturligtvis mycket viktigt att vi deltar i den här diskussionen, och just därför är det också angeläget att vi säger ja till Europa. Då får vi på ort och ställe vara med och påverka. De regler som vi ställer upp måste ge klara anvisningar om vilka som är flyktingar. Flyktingen, dvs. en människa som i sitt hemland har blivit förföljd på grund av ras, religion och av andra orsaker, skall givetvis få en fristad i Sverige; det ställer vi alla upp på. Men vi skall naturligtvis delta i diskussionerna i EG kring dessa frågor och kunna säga ifrån. Jag är optimist och tror att vi kommer att lyckas väl. Det har diskuterats huruvida fattigdom skall kunna ligga till grund för flyktingskap. Självklart skall den kunna göra det. Frivilligorganisationerna är inte eniga om att så inte skulle vara fallet. Vissa organisationer ser negativt på fattigdom som grund för flyktingskap, medan andra organisationer, som har kunskaper om människors fattigdom och behovet av bistånd, säger att det är på tiden att vi för in just begreppet fattigdom som en viktig orsak till flyktingskap.

Fru talman! Det har ställts många frågor till mig. I likhet med Gullan Lindblad tycker jag att somliga här är alltför pessimistiska. Maria Leissner exempelvis ser enligt min mening bara svårigheterna och inte möjligheterna. Alla människor som söker sig till Sverige och Europa är faktiskt inte flyktingar. De är det inte enligt FNs flyktingkommission. Därför har jag, Maria Leissner, förespråkat en ny immigrationsoch flyktingpolitik inom ramen för vilken en viss invandring tillåts. Det vill jag också ha sagt till Marianne Samuelsson, som tyckte att jag talade till skydd för oss själva. Jag förespråkar alltså att en viss invandring skall tillåtas. Det framgår också av de direktiv som regeringen har lämnat när det gäller att se över den svenska invandrar och flyktingpolitiken. En viss arbetskraftsinvandring skall också tillåtas, Gullan Lindblad.

Fru talman! Vi förespråkar en ny immigrationsoch invandringspolitik, säger Maud Björnemalm. Det låter naturligtvis som en utomordentligt intressant signal att man funderar på att tillåta en viss invandring av, som jag tolkar det, arbetsmarknadsskäl. Men på det europeiska planet för man såvitt jag kan se inte den här politiken. Eller står man verkligen för den typen av förslag på det europeiska planet? Om det vet vi ingenting. Precis som Jan-Olof Ragnarsson sade har den svenska riksdagens ledamöter liksom de offentliga debattörerna en utomordentligt dålig insyn i vad som egentligen diskuteras när regeringen sätter sig ned med sina kolleger i andra regeringar i Europa för att dra upp riktlinjerna för den gemensamma asyl och immigrationspolitiken. Det är en mycket stor brist, och frågetecknen kommer att kvarstå ända till dess att vi får exakt information av vad regeringen har för sig vid dessa samtal. Jag är för Europa och mycket positivt inställd till ett svenskt uppgående i EG så småningom, förutsatt att den nuvarande utvecklingen fortsätter i Östeuropa. Men i Europa finns det olika krafter att arbeta tillsammans med. Vi kan verka tillsammans med de människor som är rädda för invandrare och flyktingar. Vi kan också verka tillsammans med dem som med viss kraft uttrycker sina åsikter, som verkligen vill föra en generös flyktingpolitik och som kritiserar överenskommelser som tvingar flygbolag att avvisa asylsökande, vare sig deras skäl för att få asyl är starka eller inte. Det är människor som framför kritik mot användande av aviseringsregler som ett medel att avvisa flyktingar som vill komma in i ett visst land. Dessa krafter vill folkpartiet samarbeta med i Europa. Vi är övertygade om att Sverige skulle kunna få till stånd en bättre europeisk och gemensam flyktingpolitik än den som förs för närvarande. Det är en av de viktiga uppgifter som vi har framför oss när vi nu obönhörligen kommer att fungera i ett allt större alleuropeiskt sammanhang. Jag skulle då vilja återigen fråga Maud Björnemalm: Hur är det med regeringens vilja att skydda de facto-flyktingarna? Är man beredd att verka för en europeisk konvention eller någon annan rättslig historia som skulle kunna slå fast just de facto-flyktingarnas rätt till skydd? Och hur är det i Sverige? Hur kommer det att bli med den svenska lagstiftningen? Kommer denna grupp av flyktingar, som faktiskt har utomordentligt starkt behov av skydd, även i fortsättningen att utestängas, eller kommer dessa flyktingar att få stanna i Sverige?

Fru talman! Maud Björnemalm säger att vi som ifrågasätter och är kritiska mot den flyktingpolitik som håller på att lagfästas i EG-länderna har en pessimistisk syn. Jag vill säga tvärtom, att vi har en optimistisk syn på att människor från länder i och utanför vår världsdel fritt skall kunna resa i Europa, att det inte skall byggas nya europeiska fästningar. Det vore intressant att höra om Maud Björnemalm i den sista repliken tar avstånd från vad Anders Wenström på arbetsmarknadsdepartementet säger i LO-tidningen, nämligen att han hoppas att Sverige skall ansluta sig till EG-ländernas nya regler vad gäller asylrätt. Det kommer ju att leda till en oerhört destruktiv syn på människor, på Europa och på Sveriges möjligheter i ett framtida Det är intressant att höra här från talarstolen: Tar Maud Björnemalm avstånd från de här uttalandena från arbetsmarknadsdepartementet? Annars är det ju risk för, som jag sade i min förra replik, att Sverige smygvägen, utan att det diskuteras vare sig här i riksdagen eller i massmedia, ansluter sig till EGs asylregler. Det är oerhört viktigt att få ett klarläggande, och Maud Björnemalm har möjlighet nu att ta avstånd från vad som har sagts från arbetsmarknadsdepartementet.

Fru talman! Ja, Maud Björnemalm, du sade att vi var så negativa i vår syn på Europa och flyktingpolitiken. Menar du med detta att du och regeringen ser positivt på EGs flyktingpolitik, eftersom ni inte vill framföra någon kritik alls? Jag fick inget svar på frågan om det finns några signaler från regeringen, om den ser negativt eller positivt på EGs flyktingpolitik. Du sade att det finns ingen gemensam flyktingpolitik i Europa och att det behövs en sådan. Men samtidigt måste du lika väl som jag vara medveten om att EG med sina nya gränser och gemensamma tullmurar, passkontroll osv. självklart kommer att ha en gemensam flyktingpolitik. Det kommer ju inte att fungera i ett nytt gemensamt område, om man inte också har en gemensam flyktingpolitik. De signaler vi hittills har fått från EG-håll är väl inte speciellt positiva för flyktingarna. Jag undrar litet grand hur regeringen tänker driva politiken i förhållande till detta och vilka krav man ställer. Sverige är väl inte precis värdelöst, utan vi har mycket som är positivt både för oss själva och för många andra. Jag tycker att man skall framhålla ganska starkt i sina förhandlingar med andra länder att vi också har möjligheter att ställa krav och inte bara automatiskt rätta oss efter vad andra tycker och vill i de här frågorna.

Fru talman! Jag sitter ju inte i regeringen, så jag vet faktiskt inte vad regeringen diskuterar. Men jag vet att Sverige är aktivt i europeiska sammanhang och att det är Sverige som har tagit iniativet till de s.k. konsultationer som hålls mellan UNHCR och de femton västländerna. Maria Leissner vet mycket väl vilka regler som för närvarande gäller i fråga om de asylsökande och flyktingarna, dvs. de som får asyl i Sverige är de som är flyktingar enligt FN-konventionen och de som har ett starkt skyddsbehov. Sedan till Jan-Olof Ragnarsson. LO-tidningen i all ära, men jag gör inga uttalanden eller tar någon ställning till sådant som grundar sig på en tidningsintervju. Marianne Samuelsson frågade om jag är positiv eller negativ till EGs flyktingpolitik och Sveriges ställning där. Jag är positiv därför jag är övertygad om att Sverige har möjligheter att påverka den europeiska flyktingpolitiken.

Fru talman! När sociala frågor eller kvinnorna och Europa diskuteras, skymtar ibland en viss mytbildning. Det finns anledning att peka på en del fakta, så att inte gamla ingrodda föreställningar ligger till grund för en debatt som är så avgörande för välfärden som vårt förhållande till Europa. Kvinnors välfärd påverkas ofta av om det finns faktisk möjlighet att fritt välja i det svåra dilemmat barn/yrkesliv och om det över huvud taget är möjligt att enligt egna önskemål förena ett aktivt ansvarstagande föräldraskap med önskad yrkesverksamhet. Viktigt är naturligtvis också om det i realiteten föreligger lika möjligheter till lika lön. De debattörer som skildrar Europa i svart och Sverige i vitt befinner sig långt borta från dagens verklighet. Snarare är det så att vissa välfärdssystem är överlägsna i ett land och andra i ett annat. Den familjepolitik som ger föräldrar möjlighet att ge sina barn den vård, omsorg och tid de känner att barnen behöver är väl utvecklad i länder som Frankrike, Belgien och i viss mån Tyskland, en familjepolitik som i allmänhet löper upp till dess att barnen studerat färdigt och flugit ur boet. Sverige däremot har en mer utvecklad föräldraförsäkring för små barn och ett system som stimulerar eller tvingar till förvärvsarbete i större utsträckning än i många andra europeiska länder. Men även i t.ex. Tyskland och Österrike finns ett års föräldraledighet. Det svenska pensionssystemet har europeiska konkurrenter som har fördelar framför det svenska systemet. Tryggheten vid arbetslöshet och sjukdom ser litet olika ut i Europa men finns i olika former. Vilket system som är att föredra beror ofta på individens situation. Generellt kan nog sägas att Sverige vad gäller transfereringssystemen befinner sig i mitten, sannolikt på den övre halvan. Vi har bra försäkringssystem, men de ligger inte i egen divison. Karaktäristiskt för dem är att de är storskaliga, byråkratiska och monopoliserade. EGs försäkringslösningar ger ofta bättre utrymme för enskilda behov, något som Sverige är i skriande behov av. Vi moderater har insett att Sverige här har inspiration att hämta. Den kvinnliga förvärvsfrekvensen är högre i Sverige än i Europa. Statistiken må dock tas med en nypa salt, eftersom Sverige till skillnad från jämförelseländerna räknar in alla föräldrar som är föräldralediga. Dessa är så pass många att statistiken förändras påtagligt, om vi skulle räkna som i Europa. Rensar vi statistiken, blir skillnaderna inte så stora, och Sverige och t.ex. Kanada ligger då relativt lika. Två tredjedelar av OECD-länderna har en kvinnlig förvärvsfrekvens på över 50 %. Gemensamt för de västeuropeiska länderna är att den kvinnliga förvärvsfrekvensen ökar. Överallt förvärvsarbetar kvinnor alltmer, men utvecklingen sker i litet olika takt, bl.a. beroende på från vilken utgångspunkt man startat och vilka stimulansrespektive tvångseffekter som finns i socialförsäkringssystemen. Inte alla länder har haft det tvivelaktiga nöjet att ha en så inflytelserik person som Alva Myrdal, som så påtagligt prioriterade yrkeslivet framför barnen. Den sociala ingenjörskonsten har inte tillåtits göra sådana ingrepp i familjelivet som i vårt land; givetvis med undantag för Östeuropa. De svenska kvinnorna har extremt långa totala arbetstider. Franska och västtyska kvinnor avlastas visst dubbelarbete genom de bidrag resp.avdrag för barntillsyn som ofta används för tillsyn i hemmet. Här inkluderas vanligen visst hemarbete. Svenska kvinnor finns i en förvånande konform arbetskår med ett fåtal yrken, i liknande lönelägen och med få toppositioner. De svenska kvinnorna utgör en bred bas och har relativt låga löner, ofta på monopoliserade marknader med små möjligheter att höja lönerna genom att byta arbetsgivare. En enda svensk kvinna är VD i ett börsföretag. I Frankrike är de många fler. Europa har redan fått en positiv inverkan på möjligheterna till högre löner för svenska kvinnor genom den Europaanpassning som nu planeras vad gäller jämställdhetslagen. EG har, liksom vi, en mängd program för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Men när det kommer till styck är det oftast klorna i lagstiftningen som är avgörande. Där ligger EG än så länge före oss. Men en ändring är under utarbetande, även om den inte når ända fram till EG-kvinnans rätt att själv kunna gå till allmän domstol och kräva samma lön som en likvärdig man på samma arbetsplats. Det är ändå mycket glädjande att Sverige är på väg att ta ett steg i rätt riktning, mot den tuffare jämställdhetslagstiftning som finns inom EG. Statsvetare har visat att de som får kunskap om EG blir EG-positiva. Särskilt kvinnorna värderar om. De inser att många områden inom EG ligger mer i linje med kvinnornas intressen, matpriserna t.ex. Rättshjälpens utformning är ett annat mycket tydligt exempel på att Europas kvinnor har större ekonomisk trygghet än de svenska. Viss domvärjo kommer under alla omständigheter att ligga inom EG. Varför skall då inte svenska män och kvinnor ha rösträtt där? Inte minst för välfärdens skull måste vi ansöka om medlemskap. Det har 83 % av landets kommunstyrelseordförande insett. Jag är övertygad om att denna kammare, bl.a. med kvinnornas hjälp, kommer att bli lika klok.

Fru talman! Mycket talar för att det skulle vara en fördel för Sverige att bli medlem i EG. Det skulle bl.a. ge oss möjligheter att verka internationellt för en gynnsam ekonomisk utveckling och en utbyggd social välfärd. Det finns också områden inom den sociala sfären där EG-länderna ligger bättre till än Sverige. Där skulle vi kunna stimuleras till förbättringar via EG. Ett medlemskap innebär ju att vi blir bundna till beslut som fattas inom gemenskapen. På ett område skulle det kunna bli en förödande effekt på folkhälsan, om vi inte kan bevara vår handlingsfrihet: det alkoholpolitiska området. I mitt inlägg skall jag ta upp tre hörnstenar i vår svenska alkoholpolitik: alkoholbeskattningen, gränskontrollen och monopolet. Höga alkoholpriser är det effektivaste medlet på kort sikt för att pressa ned alkoholkonsumtionen. På den punkten tvekar inte alkoholforskarna. Det är därför livsviktigt att vi vid en eventuell anslutning till EG får behålla friheten när det gäller alkoholpriserna. 1987 kom som bekant EG-kommissionen med ett förslag som för Sveriges del skulle motsvara en dryg halvering av nuvarande priser. Reaktionen från några medlemsländer blev lyckligtvis så kraftig att kommissionen måste komma med ett nytt förslag. I stället för harmonisering föreslår man en miniminivå för dryckesskatten. Det är naturligtvis en klar förbättring. Men dessutom föreslår man att det skall fastslås ett mål för beskattning ungefär i nivå med 1987 års förslag. Det förslaget är synnerligen oroande. Om medlemsstaterna vill ändra skatterna får de inte avlägsna sig från det målet. För oss, som av hälsopolitiska skäl har en hög skatt, skulle den enda tillåtna förändringen vara att sänka den skatten. Det mål som EG-kommissionen föreslår ligger ungefär på dagens prisnivå i Tyskland. Där har man ungefär dubbelt så hög alkoholkonsumtion per invånare som vi har i Sverige. I Sverige är konsumtionen 5,4 liter och i Tyskland 10,6 liter. Jag vill fråga representanten för regeringspartiet om EG-kommissionens förslag verkar acceptabelt eller om man inom det socialdemokratiska partiet är beredd att med kraft hävda ståndpunkten att beskattningsrätten för alkohol måste finnas kvar av hälsopolitiska skäl. En fungerande gränskontroll är ett måste om differentierade skatter skall få någon effekt. Danmark, som har den högsta alkoholskatten bland EG-länderna, har fått dispens från kravet på fri införsel hittills. Men kommissionen har hårt drivit linjen att dispensen skall väck. EGs ''skatteminister'', madame Scrivener, betonade vid ett möte med Europaparlamentets ekonomiska utskott att det bara var Danmark bland de tolv medlemsländerna som ville ha kvar gränskontrollen för införsel av alkohol. Hennes budskap var att Danmark kommer att få ge med sig. För man håller väl med om att höga alkoholpriser inte får den avsedda effekten att minska konsumtionen om man fritt kan skyffla sprit över gränserna. Det har visats tydligt i t.ex. USA och vid gränsen mellan Danmark och Västtyskland. En fjärdedel av det vin som konsumeras i Danmark kommer från Tyskland. Det svenska alkoholmonopolet kom till av och motiveras enbart med hälsopolitiska skäl. Enligt Romfördragets 36 § kan importrestriktioner godtas bl.a. om motivet är skydd för människors hälsa och liv. Det borde kunna åberopas för ett bevarat alkoholmonopol. Sverige tjänar stora pengar på monopolföretaget Vin & Sprits utlandsförsäljning av Absolut Vodka till bl.a. EG-länderna. Jag såg i dag att man på två år har tiodubbblat exporten till Grekland, med marknadsföringsmetoder och reklammetoder som är förbjudna i Sverige. Jag har mycket svårt att tro att EG-förhandlarna skall lyckas övertyga om att det svenska monopolet enbart är till för att främja hälsan, så länge vi inte har samma etiska regler vid försäljning utomlands som inom Sverige. Hur har regeringen tänkt sig att vi skall kunna tacka nej till vinöverskottet i Sydeuropa så länge vi använder vårt statsmonopol till en marknadsföring i EG länderna som är så oetisk att den har förbjudits i Sverige? Tycker regeringspartiet att det är viktigt att monopolet bevaras och vilken strategi har man i så fall tänkt sig för att göra det kravet trovärdigt? Hittills har regeringen haft en mycket låg profil när det gällt att lyfta fram de alkoholpolitiska frågorna i integrationsarbetet. Av 23 arbetsgrupper tillsattes t.ex. sist av alla och sent omsider en arbetsgrupp för hälso och socialpolitiska frågor. Jag vill till sist fråga: Är socialdemokraterna beredda att föra in alkoholfrågan som en viktig del i diskussionerna kring ett närmande till EG?

Fru talman! Hur kommer ett närmande till EG att påverka svenska kvinnors situation? Jag har under senare år ställt den frågan till olika sakkunniga. Svaren har varierat. Exempelvis har man svarat att EG huvudsakligen handlar om handelspolitik och inte är något som berör kvinnor eller att EG är bra för alla och därför också är bra för kvinnor. Av svaren och ansiktsuttrycken att döma har min frågeställning överraskat. EG-frågan har hittills mestadels diskuterats abstrakt i tekniska och ekonomiska termer. Hur kvinnors livsvillkor kommer att förändras har inte varit intressant. Därför har vi centerkvinnor drivit kravet att en av alla arbetsgrupper som regeringen har tillsatt i EG frågan skulle analysera vad EG kommer att innebära för kvinnorna i Sverige. Jag beklagar att vi inte har nått resultat. Skulle det komma fram alltför brännbart stoff, månne? Jag tycker att det är dags att tala klarspråk i EG frågan. Kvinnorna måste få reda på vad som väntar dem. Vilket öde går vi till mötes? Var finns de socialdemokratiska kvinnorna i EG-frågan? Den socialdemokratiska kongressen hade ingen debatt. Varför? Beror det på ointresse, på att LO bestämmer eller på att alla socialdemokrater redan vet allt om EG? EG är tillskapat av män för män. Det är män som på grund av starkt inflytande från den romerskkatolska kyrkan uppvisar en helt annan kvinnosyn. Mannen är skapelsens krona, och kvinnans uppgift är att se upp till och putsa denna dyrgrip. Det mansvälde som finns i EG-länderna avspeglar sig bl.a. i parlamentens kvinnorepresentation. och Belgien 8 % kvinnor. Högst ligger Danmark med 30 %. Detta kan jämföras med Sverige, som har 38 %. Även inom EG-organisationen är mansdominansen förkrossande. I EG kommissionen -- ett slags regering -- sitter 15 män och 2 kvinnor. Institutionen som har minst makt, parlamentet, har flest kvinnor, 18 %. Givetvis säger inte kvinnorepresentationen allt. Men om kvinnors värderingar och krav skall få genomslag, måste det finnas kvinnor som för fram och driver dessa. EGs inre marknad blir världens mest köpstarka. Näringslivet kan och måste satsa på stordrift som aldrig förr. De fyra friheterna är det viktigaste medlet för att skapa ekonomisk tillväxt. Centralisering, stora enheter, snabba omställningar, stor rörlighet, hög teknologi och högt tempo blir alltmer framträdande. Den som är starkast favoriseras. Det är inte kvinnorna. Investeringarna kommer att göras där kostnadsnivån och miljökraven är lägst. En studie gjord av EG-kommissionen 1988 visar att näringslivet använder följande medel för att öka lönsamheten: Med denna inriktning är det lätt att förutse kvinnornas lott. De kan förvänta sig hög arbetslöshet, obekväma arbetstider, ohälsosamma arbetsmiljöer och dåliga löner. I EG-landet Danmark har de låga lönerna, dvs. kvinnolönerna, redan sänkts. Om Sverige skall leva upp till de fyra friheterna måste bl.a. vissa skatter och avgifter sänkas. Det betyder minskade statsinkomster. Vilka kommer att drabbas? De starka eller de svaga? Kvinnor eller män? För Danmarks del rör det sig om 40 miljarder. Det finns, exempelvis inom skatte och socialförsäkringssystemen, betydelsefulla skillnader mellan vårt land och EG-länderna när det gäller kvinnor. Kommer vi att tvingas backa femtio år? Frågetecknen hopar sig.

Fru talman! Det fanns mycket i Gunilla Andrés anförande som jag skulle kunna stämma in i, dock inte allt. Jag har en betydligt mer EG-positiv syn än vad Gunilla André har. När det gäller representationen håller jag naturligtvis med Gunilla André. Det är självklart att vi i Sverige skall hjälpa våra systrar ute i Europa och driva på och se till att kvinnorna får en betydligt bättre och högre representation i de olika EG organen. Det är självklart, och jag tror också att vi kommer att kunna göra det. Detta handlar om en utveckling i fråga om synen på familjen som har gått fortare i vårt land än vad den har gjort där ute. Jag tror att vi kan hjälpa till på det området, och denna utveckling är också på gång i andra länder. Gunilla André glömde en sak, nämligen att kvinnolönerna i Sverige inte kommer att bli särskilt höga om vi inte klarar vår tillväxt. Utan tillväxt kommer alla dessa kvinnor som jobbar i den offentliga sektorn inte alls att få se sina löner öka, utan de kommer att få se sina löner sjunka. Vi är tvungna att se till att vi klarar tillväxten i vårt land, och det gör vi inte utan medlemskap i EG.

Fru talman! Charlotte Cederschiöld säger att vi skall hjälpa våra systrar inom EG-länderna på kontinenten. Jag har hört det där förut. Det är klart att vi skall försöka hjälpas åt, men jag ser framför mig en bild av hur de svenska kvinnorna först måste arbeta mycket hårt för att flytta fram positionerna här i vårt land och sedan också måste ner och hjälpa till med att flytta fram positionerna i EG-länderna. Det blir jobbigt! Cederschiöld till att 84 % av kommunstyrelseordförandena var positiva till EG. Min fråga blir då: Hur många av dem är kvinnor? Om jag fattade det hela rätt skulle vi behöva ha ett medlemskap i EG för att kvinnolönerna skulle stiga. Jag ser det inte riktigt på det sättet. Man kan också se det så att företagen, för att kunna leva upp till de krav som EG-länderna ställer, måste ge sig söderöver för att bringa ned kostnaderna. Och då finns det kanske inte så många jobb kvar här i Sverige i alla fall. Jag tycker därför inte att det argument som Charlotte Cederschiöld här kommer med är bra.
Fru talman! Det framgick inte av den statistik som i går visades på TV hur många av kommunstyrelseordförandena som var kvinnor. Det skulle varit intressant att veta det, men det framgick inte. Vi vet ju att de flesta med all sannolikhet är män. Vi vet också att det trots allt har blivit fler och fler kvinnor i kommunledningarna, bl.a. har en hel del kvinnor kommit in bland kommunalråden. Man kan inte ta hela resan i ett enda steg, men vi flyttar ju fram positionerna. Om det nu är så illa inom EG som Gunilla André vill framställa det -- jag håller med om att siffrorna är dåliga -- blir det faktiskt inte bättre om vi inte gör någonting. Jag tror att vi kan flytta fram positionerna. Man har i två statsvetenskapliga undersökningar konstaterat att kvinnor blir mer positivt inställda när de får mer information om förhållandena i EG. Det faktum att det är fler män som är kommunstyrelseordförande tror jag inte gör att de är mer positiva till EG. Det är snarare så att de är mer medvetna om den ekonomiska situationen i kommunen och förstår hur viktigt det är med tillväxten, och det gör att de är positiva till EG.
Fru talman! Charlotte Cederschiöld säger att om bara människorna får information så blir de positiva. Jag undrar vilken information det är som gör dem så oerhört positiva. Jag har i varje fall inte fått klart för mig vilka konsekvenser ett närmande till eller medlemskap i EG skulle få de svenska kvinnorna, och jag tror att det är väldigt många kvinnor som liksom jag inte har den informationen. Det är därför som vi centerkvinnor har drivit kravet att en av alla dessa arbetsgrupper i regeringskansliet skulle se över de här frågorna och se till kvinnoperspektivet i EG-frågan. Jag beklagar mycket att vi inte har fått till stånd den gruppen. Cederschiöld anhållit att till protokollet få antecknat att hon inte ägde rätt till ytterligare replik.

Fru talman! Jag tycker att detta var ett mycket intressant replikskifte som sade en hel del om vilka olika utgångspunkter vi har som kvinnor när vi ser på EG-frågan. Det var mycket uppfriskande och befriande att höra Gunilla Andrés inlägg, och jag inser att centerkvinnorna och vänsterpartiet har en betydande enighet i dessa frågor. Jag skulle önska att hela centerpartier var lika entydigt som Gunilla André har varit här och också ställt sig bakom vänsterpartiets motionskrav att det skulle tillsättas en arbetsgrupp som skulle se på konsekvenserna för kvinnor. Men det är möjligt att den motionen inte är behandlad ännu. Vi kanske kan göra gemensam sak här i kammaren under hösten och hoppas på resultat. Jag tror, precis som Gunilla André, att den här frågan är oerhört viktig för oss kvinnor -- inte minst för oss kvinnor som arbetar inom offentlig sektor.

Det sociala välfärdssystem som finns i Sverige med en generell sociallagstiftning som grund bygger på att socialpolitiken finansieras med skattemedel. Det är en modell som skiljer sig väsentligt från hur det ser ut i EG-länderna. Den beskrivning som Charlotte Cederschiöld gav av detta glansens EG och hur bra det skall bli för kvinnorna haltar betänkligt, det måste jag säga. Jag tror att just bristen på saklig information gör att så många kvinnor säger sig vara positiva till EG. Charlotte Cederschiöld tog upp frågan om livsmedelspriserna. Vilken information om livsmedlen har man fått? Jo, det står i tidningarna att om vi blir medlemmar i EG får vi bättre livsmedel. På EFTA-delegationens s.k. hemliga möten fick vi i förra veckan besked om att livsmedlen i två fall var av bättre kvalitet, bättre varudeklarerade i EG-länderna än i Sverige. Det handlade om choklad och mineralvatten. I övrigt var det inte mycket beställt med garantier beträffande lägre priser och bättre kvalitet på livsmedel. Det handlar inte om detta utan det är fråga om hela andra saker när det gäller priserna på livsmedel. Charlotte Cederschiöld tar på samma sätt upp att förvärvsfrekvensen är hög i Sverige. Men, säger hon, vi kvinnor har dåliga löner och långa arbetstider och arbetar inom vårdyrken osv. Javisst. Men om detta är någonting som oroar moderaterna förstår inte jag varför ni inte är positiva till t.ex. sex timmars arbetsdag. Varför är ni inte positiva till stopp för löneökningar till höglönegrupper och påslag för låglönegrupper? Varför är ni inte positiva till att lagstifta om en utbyggd barnomsorg? Allt detta är saker som skulle göra att livet blev lättare för oss kvinnor, framför allt för oss ensamstående kvinnor. Detta är, enligt vad jag kan förstå, inte någonting som ingår i moderaternas världsbild. Det ingår inte heller i den debatt som förs om hur dessa frågor skall hanteras inom EG, av det enkla skälet att man säger att detta inte ingår i harmoniseringen och EG-anpassningen. Det är tyvärr också det svar som man får när man försöker att få ansvarigt statsråd att svara på dessa frågor. Det ingår inte i förhandlingarna -- och med detta skall man bli lugnad. Jag menar att det är precis tvärtom. Man blir ytterligt oroad, eftersom man vet att socialpolitiken och familjepolitiken bygger på hur vi har det med vår skatte och finanspolitik. Vi vet att det redan i dag har skett en harmonisering av den svenska skattepolitiken. Man går ifrån en progressiv inkomstbeskattning till en större utjämning, man har punktskatter och indirekta skatter. Vi vet i dag att när vi har harmoniserat våra skatter med nivån inom EG kommer vi att befinna oss i en situation där det fattas mellan 30 och 40 miljarder kronor i statskassan. Vi att vara tvungna att harmonisera vare sig vi fattar beslut om det eller inte eftersom marknadskrafterna kommer att fungera i den riktningen. Det går inte att här i Sverige ha högre priser på saker om man kan köpa billigare på andra sidan gränsen. Skatterna kommer med självklarhet att harmoniseras utan att vi behöver fatta beslut om det. Också jag har ställt mig frågan: Vad gör vi då? Vad tänker regeringen göra då? Vilka frågor och vilka områden får då stryka på foten? I Danmark har man redan sett att det är inom den sociala sektorn som nedskärningarna sker. Där är man oroad när man ser att det blir försämringar när det gäller barnomsorgen, äldreomsorgen, utbetalningar av socialbidrag osv. Allt detta som i Sverige och i de andra nordiska länderna bygger på skattefinansiering, som är en generell välfärdspolitik, är mycket illa ute i den EG anpassning som redan nu pågår. När vi blir medlemmar, som moderaterna och folkpartiet vill, har vi fullt ut frånhänt oss vår möjlighet att bedriva en nationell välfärdspolitik. Vi frånhänder oss på samma sätt -- vilket Ingrid Ronne-Björkqvist tog upp -- möjligheten att bedriva en nationell alkoholpolitik. Hon har alldeles rätt i detta. I socialutskottet är vi alla djupt oroade. Men det är bara två partier som sagt: Detta går vi inte med på. Ni som accepterar dessa konsekvenser, både när det gäller alkoholpolitiken och socialpolitiken, är beredda att betala ett pris, och det vore bra om detta deklarerades ibland.

Fru talman! Gudrun Schyman är litet slarvig i beskrivningen av vad jag sade. Det jag hänvisade till var att Sverige inte är världsbäst. Jag sade att det finns olika system och att vi i Sverige på vissa områden är bättre och på andra områden sämre. Men Sverige är inte världsbäst på allting och EG sämst på allting. Gudrun Schyman tycks tro att det bara är i Sverige som man kan tänka de allra största tankarna, och det utan undantag, och att inte någon någonstans i ett annat land skulle kunna tänka någon bra tanke. Vi moderater tror faktiskt att man kan det och att det kan vara värt att sätta sig in i vad man tycker och gör även i andra länder. Jag talade heller inte om kvaliteten på maten -- den diskussionen har jag aldrig tagit upp. Jag talade om EG-priserna, eftersom jag trodde att de flesta här i kammaren kände till att restaurangerna häromdagen serverade mat till EG-priser, vilket naturligtvis gav gemene man en uppfattning om kostnaderna för maten inom EG. Jag vill åter kort bara konstatera att information i alla andra sammanhang brukar -- i varje fall ofta gör det -- leda till en mer nyanserad och många gånger även till en mer positiv syn. Vid en statsvetenskaplig institutionen, jag tror det var i Uppsala, har det konstaterats att information -- all möjlig information -- om förhållandena i EG har lett till att kvinnor blivit mer positiva i sin syn på EG. Det är ett faktum, resultatet av en utredning.
Herr talman! Ja, Gudrun Schyman, det finns en stor skillnad mellan v och fp i synen på EG generellt. Jag började mitt anförande med att betona att vi tror att det finns väldigt många fördelar. Jag tog upp ett problem som finns -- det är vi oroade över i båda partierna -- men vi tror att problem går att lösa bara man lyfter fram dem. Det som jag framför allt är oroad över är att regeringspartiet ännu inte har tagit i med kraft när det gäller det problemet. Det tror jag att det går att få socialdemokraterna att göra, om vi tillräckligt intensivt ligger efter dem med blåslampan. Problemet med monopolet går säkert alldeles utmärkt att lösa om man kan ta itu med vodkaexporten. Så är det också med de andra punkter som jag tog upp: Tar vi itu med problemen går det också att finna lösningar.

Herr talman! Charlotte Cederschiöld talade om att det var EG-priser på restaurangerna. Visst -- jag är medveten om det jippo som ägde rum häromdagen. Jag stötte på en kommentar som jag tyckte var ganska träffande. Det var några som då hade varit ute på någon restaurang -- eller kanske på flera, eftersom det var så billigt -- och som efteråt sade: Ja ja, jag tror inte att det blir så billigt, för jag både åt och drack dubbelt så mycket som jag brukar göra. Det är kanske den effekt det skulle få helt enkelt. Vi är inte världsbäst, säger Charlotte Cederschiöld. Jag tycker inte heller att Sverige är världsbäst på allting, men jag har i min hand en skrift, som är framtagen av Svenska metallindustriarbetareförbundet, om Sverige, EG och den sociala tryggheten -- en alldeles utmärkt skapelse, som faktiskt innehåller fakta och inte är en partsinlaga. Man gör där en genomgång av de flesta sociala förmåner. Man går land för land igenom sjukpenningen och arbetskadeförsäkringen, och man tittar på föräldrapenningen, barnbidragen, ålderspensionen och arbetslöshetsersättningen. Skriften är mycket pedagogisk och bra upplagd. Sammantaget visar det sig att Sverige ligger i särklass i topp. När det gäller sjukpenningen är Sverige etta, när det gäller arbetskadeförsäkringen är Sverige tvåa, när det gäller föräldrapenningen är Sverige etta, när det gäller barnbidrag ligger Sverige på fjärde plats, när det gäller pensionsförsäkringar är Sverige etta och när det gäller arbetslöshetsförsäkringar är Sverige tvåa -- vi ligger kort sagt i täten. Här har man också vägt in det faktum att de här förmånerna tillkommer alla, vilket en stor del av de förmåner som finns i EG-länderna inte gör; de är kopplade till en anställning, dessutom till en heltidsanställning. Står man utanför arbetsmarknaden -- det är ju arbetskraftens fria rörlighet som EG handlar om och inte om människor i största allmänhet -- står man också utanför en mängd av de sociala tryggheter som för oss är en självklarhet. För oss kvinnor betyder det väldigt mycket, eftersom det ofta är vi som står utanför arbetsmarknaden, eftersom det är vi som har deltidsarbetena, eftersom det är vi som är beroende av att just det sociala trygghetssystemet finns, för att vi skall kunna få leva det hela liv som för de flesta i dag är en självklarhet och kunna kombinera föräldraskap med yrkesliv och gärna också vara aktiva i den samhällspolitiska debatten.
Herr talman! Jag instämmer helt med Gudrun Schyman i att vi både skall vara yrkesaktiva och delta i den samhällspolitiska debatten. Jag vill tillägga att vi också skall ha möjlighet att ta hand om våra barn och ge dem den tid som vi tycker att de behöver. Det var ju roligt att de personer som Gudrun Schyman nämnde och som var på restaurang fick äta dubbelt så mycket en gång i alla fall. Det är faktiskt känt att svenskarna äter betydligt sämre än invånarna i EG. Tyvärr kan vi inte i ett sådant här replikskifte gå igenom hela försäkringssystemet -- tiden tillåter inte det. Men om man bara tittar på stödet till barnfamiljerna i procent av disponibel inkomst finner man att det i Belgien är 22,9 % och i Holland 18,9 %, medan Sverige landar på 13,9 %. Det är alltså relativt dåligt på det området. Det är barnbidraget som trasslar till det. Jag vill ändå anföra ett citat om synen på socialförsäkringssystemen i Sverige. Det är av den socialdemokratiske kämpen Rolf Edberg, som i Metallarbetaren skriver: Sverige är bra på välfärd men inte enastående. Våra pensioner, sjukpenningar och barnbidrag ligger under genomsnittet i EG.

Herr talman! Vi kan naturligtvis inte hålla på och slå varandra i huvudet med siffrorna i olika broschyrer, Charlotte Cederschiöld. Jag överlämnar gärna den skrift jag talade om. Den är mycket tänkvärd, eftersom man där väger in också andra aspekter på bidrag och försäkringar, nämligen hur många som kan få förmånerna, hur länge de varar och hur man skall kvalificera sig för att få dem. Väger man in allt detta i stället för att bara strikt jämföra siffrorna rakt av blir resultatet det som jag talat om. Jag håller med om att det kanske var roligt för de personer som fick äta dubbelt så mycket. Värre är det då med dem som kommer att dricka dubbelt så mycket. Jag kommer att tänka på ett annat citat -- jag minns nu inte vem som gjort det uttalandet -- som lyder: Vi får ju spriten till halva priset, vi får skrumplevern gratis, men vi får själva betala sjukvården för den. Det är också en verklighet som kanske ligger bakom hörnet i EG-anpassningens tider. Vad tror Charlotte Cederschiöld kommer att hända när vi får den press inom sjukvården som vi vet kommer att uppstå? Det är vetenskapligt bevisat att en 50-procentig sänkning av alkoholpriserna ger en 50-procentig ökning av konsumtionen. Det finns siffror på vad det innebär i akuta alkoholskador och i kroniska alkoholskador, och det finns siffror på vad det betyder för belastningen på sjukvården, en sjukvård som redan i dag är i kris; man börjar tala om prioriteringar: Är det verkligen så att den som dricker skall få sin sjukvård på samma sätt som den som inte dricker? -- Sådana diskussioner kommer vi att komma in i. Detta är en mycket stor och omfattande fråga, men jag tror att de diskussionerna kommer att följa på det faktum att vi får 40 miljarder i minskade skatteintäkter. Jag kommer att med fladdrande öron lyssna när regeringspartiets representant skall tala om vad som kommer att hända i Sverige när de skattemiljarderna försvinner.

Herr talman! I Sverige är den sociala välfärden beroende av om man bor i Sverige. I andra länder är den sociala välfärden beroende av om man är anställd. Där är det anställningsförhållandet som utgör försäkringsgrund. Möjligheterna att få ett arbete över huvud taget, lönen och de sociala förmånerna är naturligtvis förknippade med varandra. Men för den som ställs utanför arbetsmarknaden blir det stor skillnad mellan att vara med i EG och att stå utanför. Att vara med i EG är positivt eller kanske likartat med nuvarande sociala förmåner för två tredjedelar av invånarna i EG, men det innebär en klar försämring för en tredjedel. Det gäller just den tredjedel som redan utgör den svaga gruppen i samhället. Därför vill miljöpartiet inte att Sverige går med i EG. Sverige är det enda land där arbetsgivaren betalar samtliga sociala avgifter. I andra länder delas kostnaden mellan arbetsgivaren och den anställde. Den anställde får komplettera med privata försäkringar för att få sitt försäkringsskydd ordnat. Företagen kan konkurrera om arbetskraften med bättre försäkrings och pensionsförmåner, men då blir det naturligtvis frivilligt och en förhandlingssituation. Danska LO har tittat på löneomkostnaderna. Man har utgått från 1987 års siffror och satt löneomkostnaderna i Västtyskland till 100 och sedan jämfört med några länder världen över. Här är några siffror: Schweiz i topp med 100,1. Portugal i botten med 16,3. Sverige ligger på 84,5. Det finns många siffror, men jag hinner inte ta några fler. EGs idé är ju fri rörlighet inom EGs tolv medlemsländer och helst också inom de sex EFTA Innebär detta nu att t.ex. en fransk entreprenör kan bygga den för oss i miljöpartiet så förhatliga Öresundsbron med portugisisk arbetskraft? Räcker det om han håller sig till minimibestämmelserna vad gäller den sociala dimensionen? Löneomkostnaderna ligger ju som sagt på 16,3 % för portugisisk arbetskraft gentemot den danska som ligger på 83,3 % eller den svenska på 84,5 %. Dansk LO har sagt att Danmark måste ha rätt att kräva att utländsk verksamhet i Danmark skall hålla danska överenskommelser. Men den franske ordföranden i EG, Jacques Delors, har i ett förslag till kompromiss om den sociala dimensionen sagt att danska LO inte kommer få sin vilja igenom. Om detta kommer det att bli strid på kniven under 90 talet inom EG. Detta är ett resonemang som hotar den svenska välfärden. Inte vill vi väl att företagen ute i Europa skall komma hit och med hjälp av billig arbetskraft och konkurrera ut den svenska arbetskraften på vår egen hemmaplan? Vill socialdemokraterna det? Detta resonemang är en av anledningarna till att miljöpartiet inte vill att Sverige går med i EG. En annan anledning är att när skatterna sjunker och tullhindren försvinner kommer priserna på tobak och alkohol att sjunka. Eftersom tobak och alkohol förorsakar mycket stora utgifter både inom den sociala sektorn och sjukvårdssektorn, det rör sig om miljarder, måste vi för att hålla nere sjukvårdskostnaderna minska det drogmissbruket. I den tvingande situationen är tullar och skatter ett instrument att få efterfrågan på drogerna att sjunka. Dessutom behöver vi tullkontroll för att möjligaste mån hindra narkotikasmuggling. Vi får annars en ökande ström av billigare alkohol och tobak in i landet. Här har vi ingen hjälp att vänta från EG-anhängarna. Vinsten från försäljningen är tydligen viktigare än människors hälsa och sociala välbefinnande. Det tycker jag är skrämmande. The Environmental Dimension, vilken som namnet anger handlar om miljöfrågorna, sägs det att lastbilstrafiken över gränserna förväntas öka mellan 30 och 50 % på grund av den inre marknaden. Det kommer att innebära att fler bilar, mer avgaser och fler sjuka är det pris vi får betala för att få en allt snabbare tillväxt i samhället. Då kan vi alla genom utökade transporter skaffa oss fler prylar och mer sopor, som det sedan krävs fler transporter för att bli av med, ibland t.o.m. till andra länder som t.ex. kvicksilverhaltigt avfall till Vinsten med att tillhöra EG är en vinst för de stora kapitalägarna i Europa, för de multinationella jättarna och för storföretagen. Förlusten kommer att drabba de svaga i samhället och försämra deras ställning, dvs. de som redan i dag har svårt att komma ut på arbetsmarknaden, t.ex. de handikappade. Därför skall Sverige inte gå med i EG. Därför skall Sverige verka för ett enat Europa, som gäller hela Europa, inte bara den utvalda rika delen av vår väldsdel. Därför skall Sverige sluta medverka till utsugning av u-länderna, sluta att medverka till att dumpa vårt avfall i andra länder och sluta att medverka till att tära på de av jordens resurser som inte kan ersättas. Sverige skulle kunna vara ett föregångsland. Det har vi råd med. Vill socialdemokraterna medverka till att den sociala dimensionen blir med god insyn och utan hemlighetsmakeri diskuterad här i riksdagen?

Herr talman! Vad kommer ett EG-medlemskap att innebära för Gittan som har kronisk ryggvärk och går på omskolning? Den frågan ställdes nyligen i tidningen Morgonbris med utgångspunkt i en forskarrapport om kvinnor och EG. Den frågan skulle jag också vilja ställa till dem som här i kammaren förespråkar en snabb EG-anslutning. Det finns mycket skrivet om den europeiska gemenskapen. Men precis som Gunilla André påpekade tidigare saknas det ett kvinnorperspektiv i debatten. Vad innebär gemenskapen för kvinnor i Europa? Vad kommer den ökade rörligheten, som ofta beskrivs som den stora EG-vinsten, att innebära för kvinnorna? Ja, förmodligen att männen tvingas flytta dit där jobben finns och att kvinnorna följer med eller blir kvar hemma. Vi känner igen situationen från 1950 och 1960-talens Sverige. Fritt flytande kapital. Är det något som berör kvinnor? Knappast, eftersom kvinnor sällan har kapital. Vad betyder EGs lockande och förföriska toner om sänkta skatter för kvinnorna i Europa? Naturligtvis hot mot den offentliga service som byggs upp av skatterna -- barnomsorg, utbildning och vård. Claude Cheysson, som har suttit många år i EG kommissionen, ser EGs inre marknad som en katastrof för socialt svaga, de som inte gynnas av den ekonomiska tillväxten. Hon säger att det troliga är att fattigdomens feminisering kommer att öka. Det betyder att bland de fattiga kommer en allt större andel att utgöras av kvinnor -- samtidigt som hela gruppen fattiga blir större. I dag lever 44 miljoner människor, 14 % av EGs befolkning, under EGs fattigdomsgräns, och över hälften av dem, 22 miljoner, är äldre kvinnor och ensamma mödrar. Man måste fråga sig om kvinnor och män har samma möjligheter att utnyttja medlemskapets fördelar. Man måste fråga sig hur det går för svaga grupper som arbetslösa, hemarbetande, gamla och sjuka i gemenskapens Europa. De här frågorna har ett antal norska forskare ställt, och de pekar framför allt på att merparten av det arbete som kvinnorna i EG utför ryms inom begreppet atypiskt arbete. Det som utmärker den här sortens arbete är att de saknar anställningsskydd och rättigheter i samband med graviditet, förlossning eller sjukdom. De här arbetena bygger på arbetskontrakt som är begränsade till tid -- en form av projektanställning. I de här jobben är kvinnorna naturligtvis efterfrågade som arbetskraft för det är en synnerligen billig lösning för arbetsgivaren. Men allra svårast är det för de kvinnor som tar legoarbete i hemmet. Det är kvinnor med småbarn, och det är invandrarkvinnor. I England faller den här formen av arbeten under begreppet fri företagsamhet och befriar arbetsgivaren från både socialt och ekonomiskt ansvar. I England har de som arbetar mindre än 12 timmar i veckan inget anställningsskydd. Det kan ta upp till fem år innan deltidsanställda uppnår anställningsskydd. System som ''hire and fire'' och leasinganställningar förekommer ganska ymnigt. Men det är ju allmänt känt att Storbritanniens sociala skyddsnät inte är särskilt omfattande. Hur är då förhållandena i Tyskland -- och jag refererar till det som varit i Västtyskland? Förvärvsfrekvensen ligger på ca 50 %. Det betyder alltså att varannan kvinna har ett arbete. Det är en låg siffra och det beror på brister i familjepolitik och jämställdhet men också på den ''Beschäftigungsförderungsgesetz'', som den kallas för, en lag som är ett hån mot ungdomar och kvinnor. Det är en lag som är avsedd att skaffa fram nya arbeten. Men det är arbeten som innebär att arbetsgivaren har en generell rätt att träffa avtal om arbeten som bara gäller 18 månader och utan något som helst socialt skydd. Man kan sedan avskedas utan saklig grund. Det är klart att regering och arbetsgivare menar att den här lagen skapar nya jobb, men om man synar detta närmare, finner man att det är heltidsarbeten som har blivit deltidsarbeten. Det är många normala arbetsavtal som har blivit socialt oskyddad flexibilitet. Då frågar man sig hur kvinnor kan ställa upp på det här. Men om man har en arbetslöshet som ligger mellan 8 och 10 % finns det inte många alternativ. Ja, vad kan ett närmande mellan EFTA-länderna och EG få för konsekvenser för kvinnorna? Målet och ambitionen måste självfallet vara att förbättra arbetsmarknads-, social och familjepolitiken -- inte att avreglera à la Thatcher. Och målet måste vara att EFTA-länderna inte accepterar kompromisser i dessa avseenden. I detta sammanhang vill jag gärna framhålla att EG-byråkratin har arbetat hårt med jämställdhetsfrågorna. Man har antagit en jämställdhetslag som går längre än den svenska. Men verkligheten ser annorlunda ut än i de papper som producerats i Bryssel. Jag efterlyser större trovärdighet när det gäller efterlevandet av lagen. Min tid är ute och jag vill bara avsluta med att poängtera vad som har sagts av flera talare här, nämligen att information och kunskap är viktig för kvinnor och att kvinnor verkligen måste sätta sig in i EG-debatten och EG-frågorna. Det berör oss alla vare sig det blir medlemskap eller icke.

Herr talman! Jag tyckte att Kristina Svensson höll ett mycket bra anförande. Jag konstaterar att vi har ett stort mått av samsyn när det gäller kvinnorna och EG. Ur kvinnoperspektivet finns det många negativa effekter som vi kan se framför oss. Jag håller med om att vi verkligen behöver få fram dessa synpunkter och föra en diskussion. Då är det, som jag framförde i mitt anförande, förvånande att de socialdemokratiska kvinnorna var så tysta på kongressen. Fanns det ingenting som man kunde lyfta fram där? Vad vi behöver är ju en motdebatt mot förhärligandet av EG ur alla aspekter. Jag hade tre teorier om varför det var så tyst på den socialdemokratiska kongressen. Det var ointresse, att LO bestämmer eller att alla socialdemokratiska kvinnor vet allt om EG. Av Kristina Svenssons inlägg har jag förstått att det är inte ointresse och måhända är det inte heller så att alla socialdemokratiska kvinnor vet allt om EG. Då återstår den tredje teorin att det är LO som bestämmer och min fråga till Kristina Svensson är då: Är det på det sättet att LO också i den här frågan skall bestämma över de socialdemokratiska kvinnorna?

Herr talman! Jag tycker att Kristina Svensson hade ett bra engagemang, men hon glömmer det som är så viktigt nämligen tillväxten. Vi måste kunna betala dessa socialförsäkringssystem för att de skall bli bra för Gittan. Vi kan inte betala det med arbetslöshet. Vi måste betala det med inkomster som kommer ur arbete och med skatter. De skatter, och försäkringssystem också för all del, som Kristina Svensson är så mån om förutsätter att vi får inkomster och tillväxt. Då vill jag svara med en motfråga: Vilka har drabbats när socialdemokraterna inte har haft råd att uppfylla sina löften, mål och målsättningar när det gäller föräldraförsäkring, daghem och sextimmarsdag? Vilka är det som har drabbats av detta? Är det i första hand män eller kvinnor?

Herr talman! Jag lyssnade med mycket stort intresse på Kristina Svenssons inlägg. Som jag sade skulle jag lyssna mycket noga för att höra hur ni skulle få ihop det. Och när jag lyssnade så tänkte jag: Just det, precis så här är det. Det vet ju jag också. Så där eländigt är det faktiskt.

Haken i regeringens undran i dag över medlemskap eller inte ligger ju inte på det skattepolitiska planet, det kvinnopolitiska eller det socialpolitiska planet, utan det handlar om neutralitetspolitiken och säkerhetspolitiken. Inte ett ord om vad skattepolitiken kommer att innebära för kvinnorna. Inte ett ord om alla de frågor som Kristina Svensson här tog upp och den kritik som jag, precis som Gunilla André, förmodar finns inom den socialdemokratiska kvinnoorganisationen. Eller är kanske Kristina Svensson helt ensam i den här uppfattningen? Jag hoppas att det inte är så. Vi kanske helt enkelt skall göra en gemensam kvinnofront i EG-frågan och gå ut och kräva ordentlig saklig information. Vi kanske skall ställa ansvariga ministrar till svars och fråga varifrån vi skall ta de pengar som i dag går till finansiering av vår generella välfärdspolitik och vår familjepolitik, det som vi kvinnor behöver som stöd för att kunna leva ett bra liv. Var har ni tänkt att ta dessa pengar? Jag ställer den frågan igen, eftersom jag antar att Kristina Svensson sitter här som representant för regeringspartiet. Om det inte är så eller om det är så att hon inte är överens med partiet så säg det. Till Charlotte Cederschiöld skulle jag vilja säga: Ja visst, skatter vad skall vi göra när vi inte får in dessa skattepengar? Vad skall vi göra om vi skall göra som moderaterna vill, gå med, finansiera skattepolitiken och sänka skattetrycket? Det är klart att vi inte har några pengar då. Jag antar att det är någon form av privata lösningar som Charlotte Cederschiöld tänker sig, checkar eller vad det nu kan vara för någonting eller så är det den husmoriserande välfärden som man talar om i EG, hem till spisen, ha en man som tjänar så mycket pengar så att han kan försörja en eller ha en mamma som är hemma. Det är ju det som är jämlikhetens EG. Ojämlikhet brukar vi kalla det för.

Herr talman! Det är så mycket som inte ingår i harmoniseringen med EG, speciellt inom den sociala dimensionen. Jag frågar igen -- jag tror att Kristina Svensson vill svara, men jag vet inte om hon kan svara -- om socialdemokraterna vill medverka till att den sociala dimensionen blir med god insyn och utan hemlighetsmakeri diskuterad här i riksdagen. Det kommer att talas mycket om den sociala dimensionen i EG-debatten framöver. Det spår den danska medlemmen i EG-parlamentet Jens Peder Bonde i sin bok Det nya Europa. Danmark har tillhört EG i 18 år. Än så länge har vi inte hört så mycket om den sociala dimensionen i Sverige. Den västeuropeiska fackföreningsrörelsen och de socialdemokratiska partierna i EG har dock hotat att blockera alla kommande direktiv till den inre marknaden om EG inte får en social dimension. EG-kommissionen stöder också ett förslag till dokument som skall tillförsäkra löntagarna likartade rättigheter i alla EG-länder. Alla länder utom Storbritannien har varit villiga att acceptera detta. Fru Thatcher och hennes regering önskar inte skriva under. Det skulle ge de brittiska löntagarna större rättigheter än de har för närvarande, och det anser fru Thatcher tydligen inte att de skall ha. Att den brittiska regeringen har den inställningen kan man gott förstå, när man ser hur stor del av bruttonationalprodukten de olika EG-länderna lägger ned på de offentliga utgifterna. Det gjorde de i alla fall 1988. De totala offentliga utgifterna består av ett lands transfereringar, bidragen, och den offentliga konsumtionen. Storbritannien använde 38,9 % av BNP, Danmark 59,8 % och Sverige 62 %. Jag tycker att dessa siffror säger mycket om den sociala dimensionen.